Herr talman! Jag sade tidigare i dag att det inte var bra att ett och samma parti satt vid makten alltför länge. Herr Palmes tal var, tycker jag, en enda lång bekräftelse på det. Det visade hur helt han identifierade vårt svenska samhälle med sig själv och sin politik. Det var ett statspartis företrädare som talade. Citera gärna mig, herr Palme, men citera mig i så fall rätt! Debatten blir då mera meningsfull. Återge gärna vår politik, men tala i så fall sanning om den. Också då blir debatten bättre. Och om Ni återger citat av någon ledamot av vår riksdagsgrupp, så var snäll och dokumentera uttalandena! Precis som vanligt fortsätter Olof Palme och påstär att vi svartmålar Sverige. Bakom dessa påståenden ligger, nu som alltid, det upphetsade men totalt innehållslösa talet om högerspöket och andra värre ting. När herr Palme använder ordet höger spottar han liksom ut det ur sig. Och sedan talar han om andras hat och illvilja! När jag lyssnade på herr Palme nyss tyckte jag att hans debatteknik ligger väldigt nära den som tillämpas av Aftonbladet, där insinuationerna mot vårt parti nu nått en nivå som ligger långt ”under anständighetens gränser”, för att använda ett av herr Palme själv omtyckt uttryck. Herr Palme säger, liksom Aftonbladet gjorde efter vårt partimöte, att vi skulle ha påstått att Sverige är ett dåligt land. Det har vi aldrig gjort. Sverige är ett bra land. Vad vi har sagt är att Sverige med en annan politik kunde ha varit ett bättre land. Vi försöker teckna verkligheten, den verklighet som de enskilda människorna lever mitt i, och det menar Olof Palme och ni andra är att slösheten är det alltså svartmålning. När vi påstår att många enskilda människor i dag svartmåla. När vi talar om den oacceptabelt höga arbe upplever en bristande rättstrygghet är det också svartmålning. När vi säger att skattesystemet är helt orimligt och att det måste gå att åstadkomma lägre och rättvisare skatter och ge barnfamiljerna det bättre, då är det också svartmålning. Det går en röd — eller skall vi tråd genom herr Palmes argumentation: Så fort någon annan tar upp problem och brister i samhället, problem och brister som i mångt och mycket är ett resultat av den socialdemokratiska politiken, beskylls han av socialdemokraterna för att svartmåla. Detta gör samme statsminister som annars själv så gärna brukat tala om de stora orättvisorna och de stora bristerna i samhället och då använt ett högt flygande ideologiskt resonemang. Men när Olof Palme talar om brister är det inte svartmålning; då är det visioner. Bjälken i det egna ögat och grandet i din broders, brukar man tala om. Tänk på det! Varför använder Olof Palme den här debattekniken? Förmodligen därför att han inte vill se dessa vardagsproblem, inte vill erkänna att de finns och att de till stor del kan bero på — för att uttrycka det försiktigt den socialdemokratiska politiken. Olof Palme vill alltid antyda att dagens otrygghet, dagens brister är ett slags restposter från det gamla klassamhället, från 1930-talet, från sekelskiftet. Ja, visst finns det sådana. Men den här nya otryggheten är faktiskt ny. Och den är annorlunda. Den beror delvis, vågar jag påstå, på den de snabba förändringarnas vind som herr Palme själv blåst på. Då gamla otrygghetsproblem skulle lösas, har nya otrygghetsproblem skapats. Herr Palme brukar tala om behovet av ett starkt samhälle. Vi har ingenting emot ett starkt samhälle. Men ett samhälle — vågar jag påstå — kan aldrig bli starkt om det förutsätter att alla människor i samhället är svaga, att alla människor alltid behöver samhällets hjälp och stöd och därför alltid måste underordna sig sam hället. Ett starkt samhälle kan bara bygga på fria, självständiga medborgare i samverkan. Bara då kan man hjälpa de många, de alltför många, som har det svårt och behöver hjälp. Herr Palme tyckte att jag hade gått för långt tillbaka i tiden när jag använde uttrycket: Förstatliga inte människan, förmänskliga staten! Ja, i så fall var det mycket värr det uttalandet någon gång på 1600-talet. I det fallet är jag alltså än herr Palme trodde, för såvitt jag vet fälldes konservativ. Men ett bra uttryck förlorar inte i värde av att vara gam malt, herr Palme! Det var inte herr Hjalmarson som präglade det — det har sagts många gånger förut, och jag gjorde inte alls anspråk på att komma med några nyheter då jag återgav ett bra uttalande. Människorna får inte bara ses som objekt för samhällets åtgärder. I arbetet för ett bättre samhälle, i strävandena att komma till rätta med verkligheten och vardagsproblemen, måste samhället ha de enskilda människorna på sin sida och också verkligheten på sin sida. Samhället har ett ansvar för enskilda människor — det har ingen bestritt. Men de enskilda har också ett ansvar gentemot samhället, ett ansvar för sig själva och sina närmaste. Och den enskilda människans trygghet förstärks inte av att man avlastar henne det naturliga ansvaret. Trygghet är till stor del att vera att man också förmår bära sitt eget ansvar. Därför skall inte samhället och kollektivet vara förmyndare utan de enskilda människornas tjänare.

Herr talman! Jag höll ett anförande här för en stund sedan, där jag egentligen tog upp ett problem. Först redovisade jag vår politik och riksdagens arbete, och sedan ställde jag denna fråga till borgerligheten: Var är det borgerliga regeringsalternativet? Nu har kammarens ledamöter haft tillfälle att lyssna på alla de tre partiledare som tidigare talat och nu senast dessutom på herr Hermansson.
Herr talman! Det var en intressant redogörelse som statsministern gav av utvecklingen under de senaste tre åren. Det har varit en period av stora förändringar, men jag tror det är nödvändigt att lyfta perspektivet ut ur det parlamentariska spelet för att se sammanhangen. Internationellt sett har den viktigaste händelsen varit USA-imperialismens nederlag i kampen mot det vietnamesiska folket. Det har i sin tur haft betydande återverkningar på en rad områden. Den amerikanska imperialismens kristillstånd har ytterligare förvärrats. Om det bär både dollarkrisen och Watergateaffären, var och en på sitt sätt, vittnesbörd. Segern för Vietnams folk har å andra sidan verkat mäktigt inspirerande för demokratiska och revolutionära rörelser över hela världen.
Det var många saker som de räknade upp, men ingenting om regeringsalternativet. Jag återkommer till det. Det är klart att jag hade en viss förväntan när det var herr Helén som efter mig först steg upp i talarstolen, därför att herr Helén har offrat mycket här, kan man säga. Folkpartiet kunde ju ha blivit det stora konservativa partiet i Sverige — men det har man överlåtit åt moderaterna.
Imperialismens värld präglas av skärpta motsättningar, som försvagar den. USA kan inte längre, som under det kalla krigets år, blåsa styrkorna till enad kamp mot kommunismen. Man tvingas i stället söka kompromisslösningar. Möjligheter till avspänning har uppstått t.ex. på den europeiska scenen.
Folkpartiet kunde ha etablerat sig som det stora mittenpartiet i Sverige men det har man överlåtit åt centern. Folkpartiet kunde ha etablerat sig som den balanserande faktorn mellan de båda blocken, ett Parti som är litet men som har mycket att säga till om just därför att det ligger emellan de andra partierna — men det har man också låtit bli.
Inom Sverige har de senaste åren också präglats av skärpta ekonomiska och sociala motsättningar. De har kommit till uttryck i en rad olika företeelser, på det ekonomiska området främst i stor arbetslöshet samtidigt med kraftig prisstegring.
I stället har herr Helén — enligt pressen åtminstone — etablerat sig som det borgerliga samarbetets ingenjör eller rörmokare eller vad det var. Denna ingenjörskonst ämnar han tydligen fortsätta med intill sista folkpartist. Han har liksom uppgivit identiteten.
Efterkrigsprogrammets löfte att priserna skulle sänkas framstår nu i lika förklarat sken som regeringens uttalanden att vi numera lever i ett fullsysselsättningssamhälle, där arbetslöshet inte är tillåten. På det sociala området har de skärpta motsättningarna främst trätt i dagen i en rad strejker inom olika områden. Först förtegs dessa helt, nu skrivs det desto mer om dem.
När herr Helén gick upp i talarstolen tänkte man, att nu skulle man väl ändå få höra vad detta borgerliga samarbete innebär. Icke ett spår därav! Det var bara de gamla vanliga påhoppen på socialdemokratin. Men det finns allvarliga problem, som han snuddade vid, t.ex. möjligheterna för människor att påverka besluten.
Av stor betydelse för den allmänna utvecklingen var strejken i Lapplandsgruvorna 1969-1970. Efter den vågade man inte längre säga nej till kraven om åtgärder mot paragraf 32, för förbättring av arbetsmiljön och för en bättre anställningstrygghet. Men nu måste man upphöra att bara tala om dessa frågor. Man måste gå från ord till handling.
Vi är anonyma, anser han. Jag tror att jag nu får 5 000 brev från enskilda människor, och jag försöker besvara dem allihop. Det är visserligen i allmänhet inte några stora politiska tankar som de för fram, utan det är enkla vardagliga problem.
Vad som låg bakom strejkrörelserna var i sin tur den ökade utsvettningen av lönearbetarna, de skärpta disciplinkraven på arbetsplatserna, det allt starkare politiska engagemanget från arbetsköparnas organisationer. Denna utveckling har skärpts under krisåren.
När vi gick ut och, fullkomligt unikt i världen, engagerade 85 000 människor att diskutera ett konkret förslag — arbetsmiljön — var det just för att få en direkt påverkan från människornas sida.
Den kommer till uttryck också i svartlistningen av radikala arbetare, i utbyggnaden av polisen, i spionverksamheten mot vänsterorganisationerna, i den antagna terrorlagen. Den svenska kapitalismen har länge haft sötebrödsdagar. Men denna tid av relativ harmoni är nu förbi.
Men det är klart att även om vi gör en så väldig offensiv för att sprida kunskap och få i gång en debatt om arbetsmiljöfrågorna, lyckas vi ändå inte fullständigt.
De allmänna villkoren för den svenska kapitalismen kommer att bli hårdare i samma takt som olika monopo listiska fördelar försvinner. De ekonomiska och sociala motsättningarna kommer ytterligare att skärpas. De närmaste åren kommer att kännetecknas av om fattande klasstrider.
Det är alldeles uppenbart att inte ens den enklaste information om detta har trängt fram till herr Fälldin, som plötsligt står här och frågar: Varför vill ni inte utvidga miljöpolitiken till frågan om arbetsmiljön? Men det är ju just det vi har hållit på med i tre år nu! Det har varit en av våra stora frågor! Det är klart att vi planerar vår reformverksamhet — alla de reformförslag som har lagts fram har ju planerats under många år. Nu sade herr Fälldin och herr Helén att kyrka—stat-frågan inte var något exempel på en bra planering. Eftersom ni båda två tog upp den frågan skall jag säga att på den punkten har jag för min del följt en konsekvent linje som jag valde redan som kyrkominister.
”Det är mot den här bakgrunden som politiken enligt vår uppfattning kommer att utspelas under de närmaste åren. En borgerlig regering kommer alltid att välja det första alternativet, ett ökat samarbete med storfinansen. Den kommer att bekämpa även lönearbetarnas omedelbara intre; krav. Det är självfallet att man måste dra slutsatsen av ett sådant konstaterande.
Jag sade att ett beslut av så stor räckvidd, som kan känslomässigt påverka så många människor, måste fattas i samverkans och enighetens tecken. Vi sade på vår partikongress att vi tar detta beslut endast under förutsättning av en bred samverkan Jag var beredd till diskussioner med partiledarna, om en sådan samverkan var möjlig.
Socialdemokratins nuvarande problem beror inte på att den under de senaste åren skulle ha fört en alltför radikal politik. De sammanhänger tvärtom med att man i många stycken har fört en borgerligt betonad politik. Man har gjort eftergifter för högerkrafterna i samhället. Detta har varit både skadligt och onödigt, eftersom det här i riksdagen hela tiden har funnits en majoritet för en progressiv politik.
Men i själva verket var ni från centerns och moderaternas sida så fyllda av taktiskt nit att ni störtade ut och försökte göra detta till en stor politisk stridsfråga. Då sade jag att i så fall är det bättre att klippa bort frågan innan den gjort ännu större skada och rivit upp ännu större känslostormar bland människorna.
Herr talman! Den avgörande uppgiften i svensk politik i dag är att med en enad arbetarklass som huvudstyrka bygga en bred front mot storfinansen och alla dess hjälpare. Folkmajoritetens grundläggande intressen kräver ingrepp i de maktoch egendomsförhållanden som är monopolkapitalets; annars kan man inte effektivt bekämpa arbetslösheten, inte stoppa prisstegringen.
Om vissa reformer säger man från början: Detta genomför vi endast i samverkans och enighetens tecken. Alva Myrdal och hennes medarbetare gjorde ett lysande arbete på många sätt. Två av partierna kunde inte tåla sig tills debatten pågått ett tag till. Men skyll aldrig det på oss! Försök inte med det!
Uppgiften är att driva politiken åt vänster, i socialistisk riktning.

Glöm aldrig den siffran!

Det finns inte.

Snart kommer industrierna att stå i kö — de gör det redan nu — och klaga över bristen på arbetskraft. Det är ett resultat av de väldiga insatser som vi har gjort för att höja sysselsättningen och av konjunkturen. Men kvar blir svårartade problem för vissa regioner, vissa människor, vissa grupper och sektorer. Dem löser vi inte med allmänna stimulansåtgärder; dem måste vi hjälpa genom energiska samhällsinsatser. Dit hör regionalpolitiken. Det är en helt falsk beskrivning när herr Fälldin säger att det är bara flyttningspolitik vi satsar på. De stora pengarna satsar vi på regional politiken. Men att säga att människor inte skall flytta, att staten inte skall hjälpa människor när de behöver hjälp kallsinne mot enskilda människor. Då offrar man deras möjligheter till välfärd för att kunna rasa med sina befolkningstal som inte säger någonting. Men då kommer vi att behöva göra stora samhällsinsatser för människornas skull. Vi behöver ett aktivt samhälle för att klara de sysselsättningsproblem som resterar. Det skall göras av partier, där ledtråden framför allt för moderaterna är en förkunnelse som skildrar samhället som individens fiende, som driver kravet på sänkta skatter och sänkta utgifter som sitt huvudtema. Det går inte ihop. Sedan skulle herr Fälldin tala om en annan kursändring. Då radar han upp litet större statsutgifter för familjepolitik och arbetslöshetsförsäkring och annat. Och s står hans borgerliga bröder och han själv och talar om att lägre skatter är det viktigaste av allt. Vad finns det för sammanhang och konsekvens i detta? Ingen alls! Och så säger han: En röst på socialdemokraterna är en röst på kommunisterna. Men den stora skillnaden är att herr Hermansson är vår motståndare. Han ägnade nyss lång tid åt att rikta en kraftig kritik mot socialdemokratin om jag hinner skall jag ta upp den. Det är alldeles klart att kommunisterna om de kan försöker vinna röster från oss alla andra. Det har dock aldrig varit tal om någon regeringsbildning mellan oss och kommunisterna. Men skillnaden är den att ni går ut och säger att ni, om ni får tillräckligt många röster, skall bilda regering tillsammans med den gamla högern. Därför kommer — vilka egendomliga turer den än har icke ett ord av kritik över era läppar. Det är den stora skillnaden. Försök inte skylla på arbetslösheten eller något annat, när ni valt linjen att söka edra vänner åt höger! Herr Bohman hävdade att det jag sade inte var sant. Men är det inte sant att herr Bohman sagt att han vet att många människor kommer att gripas av djup depression och lämna landet, om socialdemokraterna vinner valet. Är det inte sant? Behöver herr Bohman dokumentation på ledamöter i sin egen riksdagsgrupp? Det är trist att behöva ta upp tiden med detta, men jag får väl göra det. I Västerviks-Tidningen för 27 februari: Om vi skall ha regeringsbyte är detta sista chansen. Samma sak en vecka senare, den 7 mars, i Katrineholms-Kuriren, då det heter: Höstens val är viktigare än alla tidigare. Han betraktade det som demokratins sista chans. Fortfarande i Västerviks-Tidningen: Det är inte regeringen Palme som styr landet utan herr Hermansson. Katrineholms-Kuriren: I realiteten styrs inte Sverige i dag av regeringen Palme utan av herr Hermansson. I Aftonbladet den 25 april: Det är herr Hermansson som styr Sverige. När Sverige sade nej till medlemskap i EEC, var det på uppdrag av herr Hermansson. Det kan också anses säkert att Sveriges utrikespolitik styrs av kommunisterna. Jag har bara tagit dessa tre dokument. Sådana uttalanden har funnits i mänga tidningar. Jag tog inte upp denna sak förrän det började bli tillräckligt många identiska uttalanden om att socialdemokratin skulle avskaffa demokratin om vi vann makten, om att det inte var vi utan kommunisterna — och dunkla krafter utanför vårt land; det kommer också här, men jag orkar inte läsa upp det en gång — som bestämde Sveriges linje i EEC-frågan, en linje som dock 90 procent av riksdagen stödde! Det här har herr Bohman känt till. Men han begär dokumentation innan han möjligen har kurage att gå upp och säga ifrån. Det finns högerextremister i landet, men dem bryr jag mig inte så mycket med, även om man kanske borde göra det.

Det är beklagligt — för att uttrycka mig milt — att icke herr Bohman liksom sina föregångare på 1930 och 1940-talen har haft viljan och förmågan att hålla rent i eget hus. Sedan till herr Bohmans övriga utläggningar. Det var ett bra uttalande detta med att förstatliga människan, säger han. Det är ju precis den ideologi som högern drev under Hjalmarsontiden med en sådan oerhörd intensitet men som under snällhetens år — under Heckscher och Holmberg — väl delvis försvann men som nu kommer tillbaka med hela sin kraft: Man skall inte förstatliga människan! Samhället är en fara! Skär ner utgifterna! Sänk skatterna! Skildra samhället som fullt av otrygghet, därför att samhället har för mycket att säga till om! De slagorden ledde till nej till så många av de reformer som skapat trygghet för de svenska medborgarna. Det är en ideologi som direkt riktar sig mot solidariteten och mot det gemensamma ansvaret människorna emellan. Om ett parti som företräder den ideologin har centern och folkpartiet inte ett ord att säga. Jo, herr Helén sade ifrån på landsmötet att det får vara slut på svartmålandet. Men i ett skede då högern har framträtt mera konservativ än någonsin är det första gången sedan 1932 som en ledare för centerpartiet icke haft förmågan att säga ifrån åt höger. Jag återkommer till det jag började med. Var är det gemensamma regeringsalternativet? När jag ställer frågan går ni upp en efter en och fortsätter med att skälla på socialdemokratin. Vi vet att ni tycker illa om socialdemokratin. Vi vet att ni vill skildra samhället i olika grader av mörka färger på grund av socialdemokratin. Allt detta vet vi. Allt detta har kammarens ledamöter hört i oändlighet. Men frågan är: Vad är ert gemensamma program tre månader före valet utom att skälla på Det är den frågan jag har ställt och ställer. Måndagen den
Herr talman! Fakta kvarstår. Det är särskilt angeläget med geografisk Den ekonomiska rörlighet det står klart och tydligt i kompletteringspropositionen. politiken m.m. Strukturarbetslösheten är hög — det har nu herr Palme erkänt. Så säger han: Stora samhällsresurser krävs om vi skall få ordning med det. "Ja, precis, exakt! Men varför kritiserar statsministern och finansministern oss när vi vill ställa stora samhällsresurser till förfogande för att komma åt detta? Det är genom en högre sysselsättningsnivå som vi får de nya möjligheterna. Så till regeringsalternativet. Om det kan glädja herr Palme, upprepar jag nu i riksdagen vad jag har sagt tidigare: I EEC-frågan sade vi ifrån att medlemskap var otänkbart för vår del. Vi har klart redovisat det tidigare. Jag har sagt ifrån att vi inte har samma uppfattning som moderaterna i skattefrågan. Vår inställning är skildrad i reservationerna till dagens utskottsbetänkande Men tillbaka till det centrala i regeringsalternativet. Menar verkligen statsministern att han å sitt partis vägnar kan gå ut och säga att den politik som socialdemokraterna går till val på kan bilda regeringspolitik — punkt och slut? Förnekar statsministern i så fall att han t.ex. när det gällde skatteomläggningen i fjol våras tog kontakt med vpk för att förändra utgångsbudet höjd mervärdeskatt till dubbel löneskatt? Är det inte ett faktum att ni socialdemokrater dubblade kommunisternas bud den gången? Man har väl ändå rätt att tro att ni själva ansåg det första budet vara bättre politik än det andra. Statsministern hävdar att socialdemokraternas politik är tillräcklig som underlag för regeringspolitik — all right, eftersom statsministern vill driva den hypotesen. Men då upprepar jag vad jag har sagt i den här frågan gång efter annan: Efter långvarigt samarbete här i riksdagen mellan folkpartiet och centern fastslår vi att mittenpolitiken bildar grund för den regeringspolitik som vi vill ta ansvaret för. Jag har tillagt att ju större parlamentariskt underlag den politiken får desto bättre är det. Eftersom statsministern själv har accepterat att socialdemokraternas politik räcker båda är vi överens om att opinionsmätningar är en sak och val en annan då räcker också mittenpolitiken, för undersökningarna tyder på att styrkemässigt står vi ungefär lika, mitten å ena sidan och socialdemokratin å andra sidan.
Herr talman! Det finns ett missf tånd som jag gärna vill rätta till, om jag har medverkat till det det är tanken att herr Palme skulle vara anonym. Den har verkligen aldrig föresvävat mig. Det finns knappast ett beslut som en byråsekreterare fattar på statens vägnar eller underlåter att fatta som inte på löpsedlarna framställs som ”Palme har gjort det och det” eller ”Palme måste rycka ut”. Om det är löpsedlarna som är förklaringen eller det beror på att statsministern tittat för mycket på engelska TV-serier, att statsministern så konsekvent här i kväll resonerar i maktspelstermer och inte om idéer och verklighet, det kan jag inte reda ut. Men detta med maktspelstermer går igen hela tiden. Därför är det naturligt att påpeka att det går en stridslinje mellan liberalism och socialism när det gäller den makt som utövas genom centralstyrning och den makt som de många människorna vill dela på i ett decentraliserat samhälle. Då räcker det inte med brev; det räcker inte ens med de goda samråd som ni numera tillämpar efter att först ha förhånat metoden och termen närdemokrati. Här är det fråga om andra ting: Det gäller kommundemokratin, länsdemokratin och insynen i riksdagens arbete genom offentliga utskottsutfrågningar. Det gäller att få slut på hemlighetsmakeriet med viktiga beslut om skatterna, och det gäller att bryta den alltför starka koncentrationen av beslut till kanslihuset i fråga om hela näringspolitiken. Det är där som ni ännu inte har fattat att det råder en djup skillnad mellan er syn på att politiker ensamma skulle vara mest skickade att besluta och den syn som de många människorna har att de vill vara med och delta i besluten. I den praktiska partipolitiska debatten ville herr Palme sedan än en gång få kammaren och allmänheten att tro att vi inom oppositionen å ena sidan skulle vara hopplöst splittrade, å andra sidan gå i moderaternas ledband. Jag tror vid detta laget att väljarna vet att ingendera bilden är sann. Den politik vi gemensamt har presenterat har syftat till att skapa tryggare jobb, stabilare priser och resurser för reformer. Den har velat rätta till det som regeringen har låtit gå på sned genom egna misstag. Den har hela tiden varit — det är klart utsagt — en politik på social och liberal grund, och det är bara på den grunden vi medverkar och kommer att medverka Sedan hade statsministern några ambitiösa synpunkter på att vi inte i den politiska debatten fram till valet borde arbeta med skrämselmetoder Om det inte vore så mycket av hyckleri i detta! För vilka har tillämpat skrämselmetoder om inte socialdemokraterna? Hur många gånger har ni inte sagt att en ny regering innebär att barnbidrag och folkpensioner försvinner? Läs på flygbladen från Kalmar på förra valdagen, där just detta påstås. Nej, låt oss hjälpas åt att ta bort överdrifterna, men då skall det också vara fråga om en respekt för de olika uppfattningarna och inte en falsk skildring av vad oppositionen står för

Herr talman! Jag ställde en enda fråga, sade statsministern: Var är det borgerliga regeringsalternativet? Och den fick jag inte svar på, sade han. Herr Palme, vi har sex minuters repliktid, medan herr Palme talade i nära tre kvarts timme och riktade besinningslösa angrepp mot oss moderater Herr Palme fullföljde i sitt tal den kampanj han bedrivit på olika ställen där han dragit paralleller mellan extremism till vänster och extremism till höger ”moderaterna står under blågula fanor och talar illa om Sverige, och kfmli står under röda plakat och talar illa om Sverige”. Och han gör därmed gällande att det skulle finnas några likheter mellan detta revolutionära parti och ett konservativt samhällsbevarande parti som moderata samlingspartiet. Det är en oerhörd beskyllning. Sedan står herr Palme här och talar om att man skall göra rent i sitt eget hus, när det är herr Palmes eget hus det i verklig mening är fråga om a err Palme riktar sådana här angrep t andra. innan herr Palme riktar sådana här angrepp mot andr Måndagen den et är he ande a err Palme bedriver en sådan kampanj. Ha Det är helt upprörande att herr Palme bedriver en sådan kampanj. Han 4 juni 1973 tecknar en vrångbild av verkligheten och av sina motståndare, som han - Den ekonomiska sedan beskyller för att svartmåla. Herr Palme excellerar ju i svartmålning Pe politiken m.m. av sina politiska meningsmotståndare. Betecknande är ju för övrigt hans tal om utflyttning. Vad var det jag svarade i TV på en fråga om vad som skulle hända om socialdemokra terna vann valet? Jag återgav det som sagts, nämligen att det finns risk för att somliga flyttar. Det är ungefär vad Gunnar Sträng sade redan 1969, att vi inte kan hindra att folk flyttar från detta land om det blir besvärligt. Men vad herr Palme förteg — och det är det väsentliga — var att jag själv tog bestämt avstånd från detta. Jag sade att det är fel att flytta från detta land. Landet är för bra. Stanna hemma och släss för att göra detta land bättre. Det förtiger herr Palme och söker ge ett intryck av att jag skulle ha gillat att det finns människor som talar om att lämna landet. Han ger därmed en helt falsk bild av vad jag själv tycker om detta. Finansministern och jag som diskuterat detta tidigare vet att jag i debatterna med honom alltid tagit bestämt avstånd från människor som säger att de måste flytta. Jag tycker det är kapitalt fel. Det är ohederligt av herr Palme att förtiga detta väsentliga moment i vad jag sagt När det sedan gäller dokumentationen av vad en ledamot i moderata samlingspartiet skulle ha sagt på olika ställen återger herr Palme tidningsartiklar. Vi vet hur liten tilltro man kan fästa vid tidningsuttalan den av olika sla Herr Palme har själv många gånger fått dementera sådana. Var finns det klart dokumenterat att vederbörande skulle ha så att om socialdemokraterna vinner valet kommer vi, dvs. socialdemokraterna, att avskaffa de fria valen och demokratin? Sådana slutsatser kunde man i varje fall inte dra av det som herr Palme nyss läste upp

Herr talman! Vi diskuterar utvecklingen under riksdagsperioden och framtiden. Även när det gäller förhållandet mellan de politiska partierna har det skett viktiga förändringar under de tre senaste åren. Inom det borgerliga blocket framträder tendenser både till ökad sammanhållning och till ökad splittring. En kamp mellan dessa bägge tendenser pågår, och den kan väntas tillta i styrka efter valet. Inom blocket har tyngdpunkten flyttat åt höger genom att moderaterna och folkpartiet bytt plats i fråga om styrka bland väljarna. Det måste naturligtvis påverka en eventuell borgerlig regeringspolitik, oavsett vad mittenpartierna säger. Regeringen har för att vinna en majoritet i riksdagen i olika frågor tvingats lita till samverkan i praktiken än åt höger, än åt vänster. Medan det genomgående mönstret ännu för några år sedan i alla stora frågor var samverkan åt höger, är detta nu inte lika självklart. I riksdagsarbetet har en tidigare antikommunistisk inställning i hög grad övervunnits på olika håll. Tidigare deklarationer att kommunisterna inte skulle få vara med i utskottsarbetet eller att man inte kunde föra förhandlingar med dem har körts över av praktiken. Detta är en sund och riktig utveckling. Vänsterpartiet kommunisterna har kunnat bidra till en positiv lösning av en rad viktiga frågor genom sin ställning i riksdagen. Den agitation och övriga verksamhet som partiet under en rad år bedrivit i olika frågor har börjat bära frukt. Det gäller erkännandet av Demokratiska republiken Vietnam, av TDR och av Nordkorea. Det gäller åtgärder för att skapa ökad anställningstrygghet och för att förbättra arbetsmiljön. I andra frågor har vpk:s ståndpunkter vunnit em växande anslutning. Det gäller t.ex. kravet att bryta arbetsköparnas envälde på arbetsplatserna och slopa § 32. Det gäller också kravet att slopa moms på maten. Vänsterpartiet kommunisterna svarar i allt flera frågor för ett radikalt alternativ, som kan samla grupper också utanför partiet. Jag behöver bara nämna EEC-frågan, terrorlagen, republiken, militärpolitiken, u-landspolitiken, äktenskapslagarna, åtg derna mot brottsligheten. I den socialdemokratiska agitationen sägs ibland : Om vi ensamma hade majoritet, tänk vilken radikal politik vi skulle föra! Verkligheten är i stället att vpk:s ställning framtvingar mera radikala lösningar, i varje fall av en del frågor, än vad annars skulle ha blivit fallet Herr Bohmans yttrande tidigare i dag att kommunisternas röster egentligen inte borde räknas är ett återfall i en mycket primitiv reaktionär ståndpunkt. Vill herr Bohman kanske i själ och hjärta också ha detta inskrivet i den nya grundlag som riksdagen skall behandla i morgon? Det är verkligen avslöjande för moderaternas inställning

Herr talman! Jag kan svara herr Fälldin och herr Hermansson på sätt och vis på samma gång. Kommunisterna är representerade i Sveriges riksdag. Är de representerade, så skall de få medverka i riksdagens arbete Då får de rösta.

Det enda exempel på stöd från enbart kommunisterna som herr Fälldin kunde dra fram var skattebeslutet i fjol våras. De borgerliga hälsade då vår första uppläggning med rätt stor tillfredsställelse, men när kommunisterna gick emot förslaget om höjning av momsen, såg ni chansen till en regeringskris. Ni följde kommunisterna. Då lade vi i stället fram förslag om höjning av arbetsgivaravgiften, och det var självklart att kommunisterna skulle stödja det. Därigenom fick de svenska löntagarna en skattesänkning från den 1 januari i år som i normalfallet uppgår till 900 kronor per är tack vare att de borgerliga inte lyckades fånga in kommunisterna på en gemensam linje. Och arbetsgivaravgiften har ni ju numera accepterat Den försöker ni inte ta bort, utan där stöder ni dubblingen av kommunisternas förslag i den riksstat som vi strax kommer att godta.

Svårare har det väl varit för kommunisterna att värja sig för alla borgerliga omfamningsförsök i syfte att få kommunisterna med för att kunna besegra regeringen på en eller annan punkt. Har förresten aldrig herr Fälldin försökt förmå herr Hermansson att stödja sina politiska förslag? Nej, det här kommunistargumentet har ni effektivt spelat bort genom ert eget uppträdande. Det är riktigt som herr Hermansson säger att det som kommunisterna vunnit därmed är att erkännas som ett parti bland andra i denna riksdag. Som sådant har det erkänts av alla partier. Herr Bohman kunde nu för första gången bekräfta vad han sade i TV. På frågan om vad som skulle hända om socialdemokraterna vann valet svarar han att han vet att många människor skulle gripas av djup depression om en sådan sak skulle inträffa och flytta ur landet. ”Jag tror det vore utomordentligt allvarligt, då skall man knyta näven och komma tillbaka.” Det är självklart, fattas bara annat än att herr Bohman skulle säga det! Jag har aldrig föreställt mig att herr Bohman skulle överge fosterlandet — trots allt. Men suggestionen var att detta skulle vara en sådan katastrof att människor skulle fly ur landet. Det var den suggestion som herr Bohman ville skapa. Och när det sedan gäller den här riksdagsmannen — visst kan man då passa på att skälla på pressen och visst förekommer det felaktiga referat i pressen, men om tre tidningar vid tre olika tidpunkter har identiska referat, finns det allt skäl att tro på dem. Beskyllningen var exakt densamma som väckte stor uppståndelse vid det västtyska valet. Beskyllningen mot Willy Brandt var i annonsen precis densamma: Vinner socialdemokraterna i Tyskland är det demokratins sista chans. Det var ingen som missuppfattade detta, och det väckte en allmän indignation. Men herr Bohman har inte ens kraften att ta avstånd — och därmed låter jag det vara för i dag. Om regeringsalternativet har jag icke fått något besked — dvs. jag fick en typ av besked. Herr Fälldin sade att mittenprogrammet — alltså inte den stencil som kom i dag, den var ju bara en redovisning — utan den stencil som kom i januari, den skall gälla för mittenpolitiken. Därmed har ju herr Fälldin talat om att det finns inget gemensamt borgerligt regeringsprogram. Det är ett besked som jag har fått i dagens debatt. Det kommer inte heller något sådant program. Det enda som skall gälla är stencilen om mittenpolitiken, och det är den som eventuellt skall vara regeringsunderlag.

Det skulle i så fall vara en stark partner! Nej, ni vet att underlaget är bräckligt, och därför upplever vi nu en situation som denna. Dagens centerledning är faktiskt den enda sedan 1932 som inte sagt ifrån om högerpolitik, och den har inte tagit upp en idédebatt med en starkt konservativ profil som är aggressiv och tydligt på frammarsch inom borgerligheten. Det har inte hänt på 40 år. Man säger att den egna politiken skall vara grunden, men man inriktar sig på att moderaterna skall vara med och måste då hålla bryggan till dem öppen.

Det är en svag ställning för borgerligheten. Jag vill sluta med att säga följande. Ni lovar ingenting om ert program, för ni har inget sådant. Jag kan bara lova en sak: Vi kommer inom mitt parti att sätta till alla klutar för att befria er från dessa bekymmer och skapa underlag för en fortsatt socialdemokratisk ledning av politiken i vårt land

Herr talman!

Det torde vara ett ovedersägligt faktum. Jag finner det också litet anmärkningsvärt att statsministern här har drivit sina något motsägelsefulla teser om splittring i oppositionen alternativt högervridning i anslutning just till det betänkande från finansutskottet som kvällens debatt egentligen rör sig om. Till finansutskottets betänkande är dock knuten en reservation, som egentligen inte är någonting annat än en enda dementi av påståendena både om splittring och om moderaternas nyckelroll. Men jag förmodar att budskapet kändes speciellt angeläget på vårriksdagens näst sista egentliga arbetsdag och att det var därför den här debatten ägde rum under rubriken finansutskottets betänkande nr 29. Jag skulle, herr talman, dock vilja återvända till det ursprungliga temat för den här debatten och då knyta några reflexioner framför allt till finansutskottets betänkande och till den reviderade finansplanen. Sedan riksdagen hade sin föregående debatt har konjunkturuppgången fått en klarare och mer markerad betoning, och kraften i den har t.o.m. överraskat. Det finns dock anledning att konstatera att konjunkturuppgången nu i vissa avseenden skiljer sig från den förra högkonjunkturen Den ökade ekonomiska aktiviteten är mer än tidigare lokaliserad till exportindustrin. Exportnäringarna över huvud taget arbetar nu i ett ekonomiskt klimat som karakteriseras av allmän internationell oro på råvarumarknaderna och stigande priser. Exporten under första kvartalet i år låg 32 procent högre än för motsvarande tid föregående år. Detta markerar en ökningstakt vi inte har upplevt sedan Koreaboomen i början av 1950-talet. Av särskilt intresse är att denna konjunkturuppgång inom exportindustrin direkt kan härledas till vissa förändringar i vad jag skulle vilja kalla den internationella styrkebalansen men naturligtvis framför allt till en nyvunnen insikt om att världens råvarutillgångar trots allt är begränsade. Vi närmar oss raskt ett läge där t.ex. energikrisen blir också en handelspolitisk realitet. Det är angeläget att man vid bedömningen av vår ekonomiska politik och av vårt näringslivs internationella konkurrenskraft håller detta i minnet. Världens råvarubalans har råkat in i en situation som präglas av snabba svängningar och allmän oro. Vi har att acceptera en ny situation på världsmarknaden, och detta får sina givna konsekvenser också för vår nationella politik. Tyvärr har vi sent vaknat till insikt om dessa nya moment, som blir av avgörande betydelse för vår ekonomiska politik. I alltför ringa mån har vi analyserat vår position i världshushållet. Egentligen lider vi en överraskande och något sangvinisk brist på översiktlig planering när det gäller våra råvarutillgångar och deras disposition för framtiden. Det gäller också energiförsörjningen, som ju har varit föremål för en stor debatt här i riksda förtjänstfulla framskrivningen och aktualiseringen av långtidsutredningen inte något mer än just en framskrivning. Jag skall i det här sammanhanget gen tidigare. under våren. I detta avseende är den i övrigt gärna instämma med finansutskottets herr ordförande, när han beklagar att finansutskottet bl.a. på grund av tidsbrist inte haft mö lighet att ägna de långa perspektiven för den ekonomiska politiken tillbörlig uppmärksamhet. Den slutsats man kan dra av vad som händer på exportmarknaderna är att utvecklingen kräver avsevärt längre perspektiv i det politiska handlandet än tidigare. Det krävs också en ökad vaksamhet inför den internationella utvecklingen. Improvisationer till följd av världsmarknadens hastiga svängningar löser inga problem. Här gäller det mer än någonsin att samla krafterna till hushållning med våra resurser och inte låta tillfälligheter påverka vår inställning till näringslivets långsiktiga utveckling. Den gång efter annan uppblossande valutaoron komplicerar dessutom läget. Det råder av allt att döma nu enighet över partigränserna om att de överhettningssymtom som redan gör sig gällande inom vissa avgränsade områden inte nu skall föranleda några restriktiva ekonomisk-politiska åtgärder, även om naturligtvis farhågorna för en uppblossande inflation finns med i bakgrunden. Det är dock framför allt ordertillströmningen till exportindustrin som markerar konjunkturuppgången hittills. Hemmamarknadsindustrin har en mycket långsammare utvecklingstakt. Kapacitetsutnyttjandet inom industrin, som under det sista kvartalet 1971 nådde en för efterkrigstiden absolut bottennivå, har ännu i dag, om man ser till industrin som helhet, inte mycket mer än lämnat den bottennivå som noterades i förra lågkonjunkturen i början av år 1968. Till detta får man också lägga vissa andra strukturella drag: den svaga bostadsefterfrågan och den uppbromsade kommunala expansionen. Vår manöverförmåga har dessutom ökat genom att den svenska betalningsbalansen nu är i en väsentligt gynnsammare position än vid inledningen till förra högkonjunkturen. Då fick hänsyn till betalningsbalansen i väsentlig utsträckning styra de ekonomisk-politiska åtgärderna. Eftersom det följaktligen finns betydande outnyttjade resurser och eftersom vi har en friare ställning gentemot omvärlden, finns det ännu inga skäl för en restriktivare ekonomisk politik. Men naturligtvis har vi att leva med inflationshotet. Prisstegringstakten under den lågkonjunktur som vi nyss lämnat bakom oss var så pass hög som ca 6 procent jämfört med 2 procent förra lågkonjunkturen. Vi har också en påtagligt mycket kraftigare prisuppgång internationellt sett än tidigare, och när utvecklingen leder till ökat kapacitetsutnyttjande på område efter område kan inflationspressen bli allvarlig mot senare delen av detta år och under 1974. Ur den synpunkten finns det anledning till skärpt vaksamhet. Det är anmärkning ärt, tycker jag, att den reviderade finansplanen ger ganska litet av diskussion och analys beträffande beredskapen i den ekonomiska politiken. Även i detta avseende är finansplanens perspektiv kortsiktigt. Finansdepartementet och konjunkturinstitutet har stannat vid olika bedömningar när det gäller industrins investeringsvolym. I den reviderade finansplanen har investeringarna förutsatts öka med 8 procent under 1973, medan konjunkturinstitutet är så optimistiskt att ökningen anges till 11 procent. Allmänt sett är det naturligtvis angeläget att näringslivets investeringar får expandera och att man kan tillåta detta med så små hinder som möjligt. Den just passerade lågkonjunkturen var ur många synpunkter svårartad och dyster, och till de mörka inslagen hörde onekligen främst att investeringarna eftersattes i vissa sektorer i så hög grad. Det återstår nu att se vilken stimulans till investeringar högkonjunkturen ger. Mycket tyder på att det labila läget i den internationella ekonomin gör att tveksamheten dröjer kvar när det gäller många investeringsbeslut inom näringslivet. Denna tveksamhet återfaller dessutom på erfarenheterna av den misslyckade konjunkturpolitiken under senare år. Den erfarenhet vi har gjort under de senaste åren är emellertid att investeringsverksamheten i näringslivet — med det kostnadsläge vi har här i landet ytterligare aktualiserar och förstärker de strukturella förändringarna i samhället. I den gemensamma reservationen 1 från centern, folkpartiet och moderata samlingspartiet vid finansutskottets betänkande redov. as överskådligt hur strukturförändringar i näringsliv och samhälle påverkat arbetssituationen för en mycket stor del av våra medborgare. Mot den bakgrunden och med hänsyn till sysselsättningen i allmänhet måste utvecklingen inom den offentliga sektorn uppmärksammas i ökad utsträckning. Det är en debatt som blossar upp gång efter annan, men det finns nu anledning att aktualisera frågan om den offentliga sektorns utveckling ur delvis nya perspektiv. Utifrån synpunkterna i den gemensamma motionen från centern-folkpartiet har frågan närmare behandlats i trepartireservationen vid finansutskottets betänkande. Det bör noteras delvis i anslutning till debatten tidigare här i kväll — att moderaterna även i denna fråga övergett sin ursprungliga linje i partimotionen och anslutit sig till mittenpartiernas ståndpunkt. Jag vill betona detta särskilt med anledning av vad herr Ekström tidigare sagt i denna fråga. Detta med den offentliga sektorns tillväxt är inte i första hand en fråga om byråkratins tillväxt och dispositionen av resurser för produktion respektive administration. Det är en fråga om hur man på lämpligaste och Nr 109 bästa möjliga sätt disponerar de lediga resurser som finns att tillgå i Måndagen den samhället. Därvid är det ofrånkomligt att den offentliga sektorn spelar en 4 juni 1973 nyckelroll. Det är inte utan anledning som den svåra arbetslösheten under = - den gångna lågkonjunkturen — en arbetslöshet som dröjer kvar alltjämt — till en del återfaller på den uppbromsade kommunala expansionen. Det finns emellertid mer än ett konjunkturpolitiskt moment i detta. I den konjunkturuppgång som vi nu befinner oss i, som i så hög grad är lokaliserad till exportindustrierna, är det ganska klart att överhettningssymtomen kommer att lokaliseras till de områden av vårt land där exportindustrin dominerar sysselsättningen. Övriga delar av landet kommer inte på samma sätt att känna överhettningen. Utvecklingen pekar alltså hän mot att överhettningssymtomen, som en följd av fullt kapacitetsutnyttjande, mer och mer blir regionalt avgränsade och inte utan vidare rycker med sig andra regioner i utvecklingen. s, och det kan i första hand ske på två Detta fenomen måste bemästri vägar. Först och främst får inte våra hemmamarknadsindustrier, och då framför allt den mindre och medelstora företagsamheten, komma på undantag, t.ex. när det gäller kapital för utveckling. Det behövs med andra ord en målmedveten näringspolitisk satsning också på hemmamarknadsindustrin för att balansera expansionen i exportindustrin. Men det räcker självfallet inte. Man måste också ta den offentliga sektorns resurser i anspråk i ökad omfattning för att skapa sysselsättning och utnyttja samhällets resurser. Men även här måste man, som jag ser det, ta ökade regionalpolitiska hänsyn. Den offentliga sektorns expansion har nämligen också skapat problem, bl.a. därför att den varit dåligt disponerad men även och kanske främst därför att tillväxten i samhällsekonomin, som är grundvalen även för den offentliga sektorns utveckling, har försummats under år som gått. Den offentliga sektorns tillväxt fortsätter, vilket är ofrånkomligt i ett högindustriellt samhälle som det svenska. Centern accepterar detta, men den accepterar inte att denna expansion blir ett självändamål. Den måste styras och inordnas under den allmänna och övergripande målsättningen och, det vill jag särskilt betona, den allmänna regionalpolitiska målsättningen. Kommunerna spelar i detta speciella avseende en nyckelroll. Det är mot bakgrund av detta som vi reservanter i finansutskottet hävdar att kommunerna måste få en ny och mera betydelsefull roll i konjunkturoch sysselsättningspolitiken och att det är kommunerna i regioner av vårt land där överhettningssymtom inte kommer att uppträda som nu måste tillåtas expandera i ökad omfattning. Herr talman! Jag skulle sammanfattningsvis vilja karakterisera den reviderade finansplanen så, att den präglas av passivitet i en rad avseenden. Det gäller styrningen av den offentliga sektorns expansion, det gäller ysselsättningsfrågorna och näringspolitiken och det gäller tillämpningen av de regionalpolitiska målen samt sist men inte minst synen på de tillväxtbefrämjande faktorerna i vår ekonomi. Även om regeringen äntligen förefaller ha kommit i takt med verkligheten när det gäller konjunkturbedömningen är eftersläpningen alltjämt iögonfallande när det gäller att låta utvecklingen påverka

Herr talman! Det är verkligen förvånande att höra statsministern tala. När han analyserar vårt handlande är det som om han aldrig kan tro att vi sakligt granskar olika frågor; det är bara taktiska avvägningar som görs Det finns ett gammalt uttryck som lyder: På sig själv känner man andra. Jag undrar om statsministern — som inte är inne i kammaren just nu alltid lägger taktiska värderingar på om han skall handla så eller så, i stället för att gå in på en saklig detaljgranskning av ett förslag. Man kan ju t.ex. undra varför regeringen förra året först funderade både länge och väl och därefter lade fram ett förslag om momshöjning för att sedan helt plötsligt dra tillbaka förslaget och göra om det till ett förslag om arbetsgivaravgift. Behöver man göra så, om man inte lägger några taktiska värderingar på en fråga utan är strikt saklig — och om man inte heller är beroende av kommunisterna? Sedan vill jag upprepa vad som sagts vid flera tidigare tillfällen, nämligen att vi blev uppriktigt glada över den kommuniké som meddelade att man skulle göra något åt marginalskatten. Det betraktade vi som en stor framgång. Men när vi äntligen fick ett material från departementet och hade möjlighet att studera förslaget, så fann vi att det inte var värt någon glädje. Därför kunde vi inte heller acceptera det. Och i dagens läge behöver vi väl knappast tvista på den punkten, ty såvitt jag förstår är alla överens om att det som hände 1972 var så dåligt att vi alla på något sätt vill göra om det så snart som möjligt. När vi på middagen i dag debatterade detta återkom inte finansmi nistern i bemötande av mig förrän replikskiftet redan var över, och därför tvingas jag nu, som finansministern tydligen också förutsatte, komma tillbaka till de frågor som diskuterades då. Finansministern sade i dag om 1970 års s.k. skattereform — som blivit så mycket kritiserad att både centerpartiet och folkpartiet snällt kröp under det där lapptäcket. Den enda, sade herr Sträng faktiskt, som anmälde reservation vid den stora skatteomläggningen var herr Bohman. Men de andra oppositionspartierna slök den helt och fullt, sade finansministern. Jag är ledsen att jag måste säga att finansministern gör sig skyldig till en grov osanning när han säger att vi slök 1970 års skattereform utan reservation. Det blir faktiskt inte mera sant för att det upprepats många gånger, både tidigare här i kammaren och i många tidningar. Vi hade elva reservationer — ett särskilt yttrande dessutom och de gällde viktiga frågor. En av dem var indexregleringen, en annan gällde just marginalskatterna, som är dagens stora problem. Men vi accepterade självfallet den individuella beskattningen när regeringen äntligen hade givit med sig och började ta bort sambeskattningens orättvisor. Att vi inte förnekade den viktiga principen bara för att regeringen till slut givit vika, kan väl ändå inte tolkas som ett bifall till alla de delar av paketet som vi med fog redan då så starkt kritiserade. Regeringen har inget förtroendekapital att leva på från 1970 och 1972. För det första handlades båda gångerna den viktiga skattefrågan på ett sätt som vittnar om fullständig nonchalans mot grundlagen, mot de fint utvecklade spelreglerna i svensk demokrati, mot organisationerna och mot hela svenska folket. För det andra blev det båda gångerna mycket dåliga lösningar. Det är faktiskt inte överord att kalla det för 1970-talets stora skattefiaskon. Nu har vi kommit en bit in på 1970-talets tredje år. Skall vi då få ett tredje skattefiasko? Det är klart att man inte skulle ställa den frågan om inte regeringen haft detta sitt förflutna. Vi har lärt oss hur det går till. Och jag börjar nu förstå varför man inte gärna vill släppa ut något material i förväg. Om t.ex. 1970 och 1972 års skatteförslag hade hunnit bli ordenligt diskuterade och belysta i den allmänna debatten och i en seriös utredning, så skulle, vågar jag påstå, besluten inte ha blivit vad de blev. Vi behöver inte flera sådana skenlösningar. När de där glada ballongerna spricker står människorna faktiskt ännu mera tomhänta än förut, och det är detta som LO:s Gunnar Nilsson och många andra med förankring i verkligheten så avslöjande nu har påtalat. Det blev till sist för stort avstånd mellan den verklighet som Gunnar Nilsson beskrivit och de annonser där socialdemokraterna fortfarande försökte sälja 1972 års skattebeslut som något positivt. Och så kom den Larsson-Edinska tankegången, och "om jag rätt förstått finansministerns interpellationssvar och övriga inlägg i interpellationsdebatten för ett par veckor sedan är det just detta som är i centrum för regeringens tankar och beräkningar. Det är ju ingalunda någon okomplicerad metod som de har lanserat. Finansministern inbjöd då till debatt kring de här frågorna. Statsministern har enligt tidningsreferat, som jag redan nämnt här i dag, uttalat att man i finansdepartementet arbetat fram beräkningar som visar vad utfallet skulle bli i skattesänkningar med olika procentuella höjningar av arbetsgivaravgiften. Varför vågar inte finansministern lämna ut dessa beräkningar? Skulle inte debatten bli mer meningsfylld om man gjorde det? Vad är det t.ex. som löntagarorganisationerna skall reagera på? Statsministern har förklarat att man nu väntar på reaktioner, men vad skall reaktionerna röra? Man har inte lämnat något skatteförslag. Finansministern förnekar t.o.m. att det finns några skisser, medan statsministern alltså säger att det finns beräkningar — vad det nu är för skillnad. Inte behöver väl regeringen vänta på reaktioner som visar t.ex. om löntagarorganisationerna vill ha skattesänkningar — för det vill de. Inte behöver regeringen heller vänta på reaktioner som visar om de vill ha marginalskattsänkningar. Det vill de också ha — verkliga sänkningar, som inte äts upp av höjningar på andra områden. Men om det samtidigt blir nya pålagor kan faktiskt inte svaret vara lika enkelt. Blir det t.ex. en ny pålaga som ökar arbetslösheten eller blir det en pålaga som höjer priserna? Blir det en inskränkning i löntagarnas förhandlingsrätt eller blir det en inskränkning i riksdagens beskattningsrätt enligt grundlagen? Skall skatt och inkomst t.ex. göras upp i slutna rum mellan ett par toppar från varje sida? Vad får då de enskilda människorna för reellt inflytande, fackligt och politiskt, på en sådan här viktig fråga? Skulle inte t.ex. den stora skatteutredningen ha kunnat höra till de berörda, som man kunde vänta reaktioner från, och varför kan i så fall inte skatteutredningen få beräkningarna att utgå från? Om löntagarorganisationerna vill ha ett byte mellan arbetsgivaravgift och en del av löneutrymmet skall vi inte motsätta oss det, har statsministern sagt. Ungefär på samma sätt uttalade sig skatteutskottets Måndagen den ordförande i dag. Skall alltså arbetsmarknadens parter i fortsättningen få 4 juni 1973 avgöra skattefrågan? Hur kan egentligen landets statsminister på ett så — — flagrant sätt nonchalera grundlagen? Beskattningsrätten ligger faktiskt rR hos riksdagen. Förut har ni i regeringen struntat i löntagarna, struntat i politiken m.m. sådana skatteberedningar där man har nått enighet med löntagarna. Nu skall de helt och hållet få hand om beskattningsrätten. Det är faktiskt inte mycket sans och måtta om man kastar på det sättet fram och tillbaka. Hur skall man kunna klara t.ex. retroaktiva skatteavtal som passar ihop med retroa tiva löneavtal? Hur skall man klara problemen i de nordiska gränstrakterna, där man kanske får lägre lön i det ena landet och får betala full skatt i det andra eller får full lön i ett land och ändå får lägre skatt i ett annat? I vilket skede av en avtalsrörelse, eller före eller efter avtalsrörelsen, har man tänkt sig att detta magiska ögonblick skall vara inne, då man får köpa sig skattesänkningar till priset av lägre lön? Hur skall man se till att utvecklingen sedan inte tar igen det som görs upp? Skall löntagarna med sitt löneutrymme betala skattesänkningarna för andra grupper, eller skall man ha olika skattesystem? Det finns mängder av sådana konkreta problem som behöver diskuteras, och nog hade det varit av värde att finansministern, t.ex. här i dag, själv hade bidragit till denna debatt och även ställt till riksdagens förfogande ett underlag för en sådan konstruktiv debatt. Vi har vid tidigare tillfällen här i riksdagen beslutat om nya pålagor utan att regeringen har tillhandahållit tillfredsställande material. Jag har då försökt att så långt det har varit möjligt få fram sådant material. Jag tycker inte att vi i riksdagen bara skall trycka på knappar för att få igenom de förslag som regeringen framlägger; vi skall också veta vad det är vi beslutar. Herr talman! Jag löper risken att nu bli kallad för oförskämd när jag efterlyser underlag för en konstruktiv debatt, liksom jag har blivit kallad det tidigare när jag har velat ha belysning av effekterna av de beslut som vi fattar. Men jag tar den risken. Jag tycker, herr talman, att det är min skyldighet att göra det. Folket som har valt riksdagen har rätt att för sig få belysta verkningarna av riksdagens beslut.

Herr talman! Mitt inlägg kommer att knyta an till finansutskottets betänkande nr 29. Den allmänna konjunkturen är ju nu på väg uppåt, och med stor kraft, kan man väl säga. Det är en bedömning som såväl utskottets majoritet som den borgerliga minoriteten gör. Men samtidigt säger de borgerliga att de instämmer i finansplanens bedömning om produktionsutvecklingen men icke i dess bedömning beträffande sysselsättningsutvecklingen. Den gemensamma borgerliga reservationen inleds också med följande: ”För hoppningarna om förbättringar i sysselsättningsläget, genom den nu begynnande konjunkturförbättringen, har ännu inte infriats. Arbetslösheten och syss sättningsproblemen dominerar bilden av svensk ekonomi Detta gäller såväl i nuläget som på längre sikt.” Detta är enligt min uppfattning en feltolkning av nuläget, och det är ju också en ganska mörk och dyster bild av framtiden.

Antalet lediga platser ökar förhållandevis snabbt och även för vissa hårt drabbade grupper som byggnadsarbetare och ungdomar märks förbättringar. Detta kan sägas även om SCB:s senaste räkning inte visade någon påtaglig skillnad mellan mars och april i år.

Nej, citatet är inledningen till en ledare i SAF:s tidning Arbetsgivaren nr 19, som behandlar sysselsättningsproblemet. Det kommer alltså från den intressegrupp som de borgerliga partierna helhjärtat företräder och försvarar. Reservanterna understryker nödvändigheten av att sysselsättningspolitiken alltjämt är inriktad på att ge sysselsättningsstimulans. Man hade mot bakgrund av den uppfattningen väntat sig att i de borgerligas reservation finna kraftfulla förslag som kunde leda fram till ökad sysselsättning. Men sådana förslag lyser med sin frånvaro. Det finns sålunda ingen samstämmighet mellan de borgerligas beskrivning av behoven och de medel som de anvisar. Jag bortser då från reservanternas betoning av möjligheterna att öka byggandet. Reservanterna betonar i detta sammanhang särskilt det angelägna i att finansieringsproblem och oklara stadsplanefrågor inte får tillåtas hindra en ökad igångsättning av byggnationen. Och man måste fråga: Vad menas med detta? Eller har man inte menat någonting alls? Taget efter ordalydelsen vill förmodligen reservanterna sätta i gång byggnation där stadsplan inte är fastställd och där kapital saknas. Vilken sysselsättningseffekt nås med sådana medel? Jag tror att svaret är givet. I ett avseende är reservanterna mera konkreta i sina försök till åtgärder. Reservanterna varnar för att den kommande konjunkturuppgången på nytt skall tillåtas förstärka existerande geografiska skillnader i sysselsättningsläget i detta land. De avvisar därför bestämt ett starkt inslag i arbetsmarknadspolitiken av rörlighetsstimulans. Det är ett hårt men klart löntagarfientligt besked. Nuvarande ersättningar har i hög grad bidragit till att exempelvis byggarbetskraften snabbt kunnat flytta dit byggandet har lokaliserats. Reservanternas förslag innebär — om en flyttning även i fortsättningen skall äga rum, vilket helt enkelt är nödvändigt — att byggarbetskraften liksom tidigare själv får svara för denna kostnad. Det parti som dirigerat reservanternas skrivning på denna punkt är uppenbarligen centern, och herr Åsling var ju här tidigare i sitt inlägg inne på just den frågan. Centern har den besynnerliga inställningen att arbetsgivaren skall få bestämma om flyttningsbidrag och starthjälp skall utgå eller inte. Det är detta som är den innersta betydelsen i frasen om att flyttningskostnaden skall betalas av arbetsgivaren och inte av arbetsmarknadsverket. Det skulle nämligen i praktiken medföra att den som flyttat från en annan ort aldrig får något flyttningsstöd så länge det över huvud taget finns arbetskraft att tillgå på den nya orten. Arbetsgivaren kommer alltid att avvisa den som kräver att få hjälp till sin flyttning med hänvisning till att andra som inte har detta krav gärna tar jobbet. Att de andra båda partierna i så hög grad anslutit sig till centern på den här punkten bevisar bara hur lätt löntagarnas intressen väger inom den samlade borgerligheten.

De arbetsmarknadsoch sysselsättningspolitiska frågorna är dels kortsiktiga, begränsade till 1973/74, dels mera långsiktiga gällande hela 1970-talets arbetsmarknadsoch sysselsättningsproblem. Beträffande de kortsiktiga anser utskottsmajoriteten att den förda politiken bör fortsätta. De senaste årens utveckling och de lärdomar de gett oss talar emellertid för behovet av en översyn av vår arbetsmarknadspolitik. Vad utskottet i det avseendet ger Kungl. Maj:t till känna är högaktuellt och bör snarast bli föremål för behandling och beslut. Utskottet har vidare investeringsberedning har föreslagits. Det blir regeringen som nu får pröva denna motions yrkande, och i det sammanhanget vill jag på nytt understryka behovet av realistiska överläggningar mellan regeringen och industrins företrädare.

Låt mig till sist understryka vikten av att upprätthålla en stor beredskap för snabba åtgärder under den närmaste tiden.

Detta kan låta paradoxalt, men är högaktuellt för byggnadsindustrins del. Vi har just nu en internationell prisuppgång på bl.a. stål och trävaror som är av ren Korea-karaktär. På ett halvår har priserna på virke ökat med mellan 50 och 100 procent. Detta medför att kalkylerna slås sönder för byggherrarna inom den praktiskt taget enda byggsektor som för närvarande visar ökad sysselsättning, nämligen småhussektorn. Sådana hot mot sysselsättningen kan man inte undanröja genom någon sorts allmänna och generella åtgärder, utan det fordras åtgärder riktade just mot det speciella problemet. Det finns tyvärr mycket litet i de borgerligas reservation som ger någon antydan om att de skulle vara beredda att ta upp kampen mot marknadskrafter av det slag jag här gett några få exempel på
Herr talman! Jag finner det litet märkligt att herr Knut Johansson i Stockholm kan ifrågasätta centerns vilja att sätta arbetstagarens intressen i centrum när det gäller frågan om de rörlighetsstimulerande medlen. Det är tvärtom så att det är i omsorgen om den enskilde arbetstagaren som centern drivit sin linje att flyttningen skall bekostas av arbetsgivaren. Det är den enda garantin man har för att få en objektiv prövning av alternativet utlokaliseringen av sysselsättningsmöjligheterna, dvs. möjligheterna att flytta arbetstillfällena som alternativ till att flytta arbetskraften. Självfallet skall i den processen den enskilde garanteras trygghet så att han inte hamnar i en omöjlig situation mellan kravet på sysselsättning och arbetsgivarens benägenhet att betala för flyttningen.

Vi vet ju av bitter erfarenhet från skogslänen att vid högkonjunkturer kommer överhettningssymtomen i Sydoch Mellansverige att medföra en ökad efterfrågan på arbetskraft. I det läget står skogslänen sämre rustade än tidigare, bl.a. till följd av de regionalpolitiska beslut som riksdagens majoritet tog i december. Ur den synpunkten är det ett primärt krav att de rörlighetsstimulerande åtgärderna sätts i relation till de möjligheter som finns att också flytta arbetstillfällena.
Herr talman! Det låter bra, herr Åsling, att det inte är samhället utan arbetsgivarna som skall betala de kostnaderna. Men den som år efter år, förhandling efter förhandling fört fram dessa frågor om något litet bidrag från arbetsgivarna men hitintills inte fått något gehör för detta vet vad sådant resonemang är värt. Jag rekommenderar herr Åsling, om han inte tror mig, att ta reda på detta hos kollegerna på Blasieholmen. Då får han kanske ett annat begrepp om dessa frågeställningar. Vad skulle det innebära om man tar bort de stimulansåtgärder som finns? Arbetsgivarna kommer inte att betala, därest de själva inte har anställt arbetskraften. Arbetskraften förmedlas av arbets och den som vägrar anta anställningen har sålunda att välja mellan att själv åka på egen bekostnad eller bli avstängd från understöd från an. Menar herr Åsling att man i sådana fall skulle ändra på nuvarande regler i arbetslöshetsförsäkringen, så att en vägran att anta erbjudet arbete inte medför risk för förlorad arbetslöshetsersättning? Det innebär i praktiken att man kan befara ökad arbetslöshet just på grund av brist på arbetskraft.

Herr talman! Jag skulle vilja rekommendera herr Knut Johansson att fråga t.ex. medlemmarna i byggnadsarbetarförbundets avdelning 38 i Östersund hur de ser på de rörlighetsstimulerande medlen. Jag vet att de tycker att det är ett ganska cyniskt resonemang som har legat till grund för den ensidiga satsningen på utflyttning. Den subventionerade utflyttningen är ett hot mot regionalpolitikens genomförande. Det gäller i stället att först och främst skapa sysselsättning där människor vill ha sysselsättning. Naturligtvis skall det ske under garantier, så att den enskilde inte kommer i ett sämre läge, det vill jag gärna betona.

Herr talman! Beträffande herr Åslings senaste påstående vill jag säga att det förhåller sig precis tvärtom. Anledningen till att den fackliga rörelsen har drivit denna fråga på regeringsplanet och att samhället nu betalar resekostnader och flyttningsbidrag är att det inte har varit möjligt att få dessa kostnader betalda av arbetsgivarna. Det är sedan försöken härtill har misslyckats som man har gått den andra vägen. Detta med avdelning 38 i Östersund var ett lika olyckligt exempel.

Även där, herr Åsling, var det i verkligheten tvärtemot den upplysning som herr Åsling lämnade.

Herr talman! Det var en underlig debatt som inleddes av Sveriges statsminister, herr Palme, för en stund sedan. Han fullkomligt göt galla över de borgerliga partierna. Jag tycker att det var ganska övermaga att tala på det viset, nästan oförlåtligt av Sveriges statsminister. Antagligen hade han väl två syften med detta: för det första att utså misstroende mellan de tre borgerliga partierna och för det andra att rikta uppmärksamheten på dem inför väljarkåren i förhoppning om att väljarkåren skulle svikta inför det kommande valet. Nu är jag själv ganska övertygad om att detta inte har lyckats. De tre borgerliga partiledarna har ett stort förtroendekapital, som det väl inte är lätt för någon annan att tävla om. Måndagen den framhålla att man tyvärr inte har kunnat klara arbetslösheten. Det finns 4 juni 1973 Med anledning av herr Palmes anförande från denna talarstol, då han berömde sig och socialdemokratin för allt som genomförts, vill jag gärna inget mera deprimerande än folk som går arbetslösa. Ju förr de kan 5 Den ekonomiska komma in i den ordinarie produktionen, desto bättre skulle det väl vara nå politiken m.m. för alla parter. Arbetslösheten kostar oss i dag ca 3,2 miljarder kronor om året. Jag kan inte säga hur många som är egentligt arbetslösa, men jag vet att ungefär 130 000 människor går på omskolning. Denna omskolning kostar omkring 1,1 miljarder kronor. Om vi skulle kunna lyckas få in de arbetslösa i det produktiva arbetet, skulle det medföra lättnader för dem och besparingar för den svenska staten, samtidigt som de fick inkomster så att de drog skattepengar till landet. Jag tror att vi i fortsättningen måste inrikta oss på sådana åtgärder som gör kommer in i produktionen Herr talman! Det var egentligen inte detta jag skulle tala om utan om skatteutskottets betänkande nr 44. F senaste åren inneburit att en allt större del av inkomsten gått åt till de den enskilda människan har de orimligt höga skatterna. Genom den höga marginalskatten har det blivit nästan omöjligt att av egen kraft öka den disponibla inkomsten. Att utverka lönehöjningar, arbeta mera eller byta till en mera välbetald tjänst lönar sig inte Vi behöver alltså snabbt göra något som löntag barnfamiljerna och pensionärerna känner som en lättnad i det nuvarande skattetrycket, något som gör att man åter kan uppleva att det lönar sig att arbeta. Vi måste skydda skatterna från automatiska höjningar genom inflation. Sålunda upprepar moderata samlingspartiet sina i tidigare motion till årets riksdag framförda krav på lättnader i inkomstbeskattningen för fysiska personer. Vi begär att en fyraårsplan för marginal skattesänkning skall utarbetas. Grunden till vårt höga skattetryck ligger i de höga offentliga utgifterna. Stat och kommun har stora krav på medborgarna. Man frågar inte efter om de enskilda familjerna kan avstå en så stor del av sina inkomster till skatter. Det har blivit en fullständig karusell med höga skatter och bidrag. Bidrag får ofta skapas för att människorna skall kunna betala de höga skatterna, som nu träffar den stora allmänheten. Det hårda skattetrycket är nu inte något som är speciellt för de stora inkomsttagarna. Det är något som i hög grad drabbar de vanliga inkomsttagarna. Bidragen blir meningslösa när det blir allt tydligare att de som får dem också måste betala dem. När inkomsttagare i 35-tusen kronorsklassen har en marginalskatt som innebär att de av en löneökning på 100 kronor måste betala 60 kronor i skatt, då tycker vi att det har tes i samband med det gått för långt. Ännu värre blir det om detta bidragssystem som vi har. Bortfallna bidrag i kombination med hög marginalskatt gör ofta att det av löneökningen inte blir någonting kvar, om vi räknar med de prishöjningar som inträffar under tiden. Moderaterna har i år som så många gånger tidigare krävt tillsättandet av en besparingsutredning för att komma till rätta med de stegrade offentliga utgifterna. Varför vill inte regeringen villfara denna begä 163 Ni måste väl ändå begripa att detta är nödvändigt? Varför då säga nej till denna begäran? Regeringen har ju gått på kommunerna och begärt återhållsamhet. Därmed har regeringen erkänt att det är nödvändigt med överläggningar om besparingar. Vad fick kommunerna i motprestation? Naturligtvis ingenting, tvärtom fick de en pålaga, när arbetsgivaravgiften höjdes med ytterligare två procent. Kan man då inte begära att regeringen själv skall ålägga sig återhållsamhet med de statliga utgifterna? Det går naturligtvis att komma till rätta med denna utveckling, bara man vill. Men det ligger inte i linje med den socialdemokratiska politiken. Man tror sig begripa bättre än de enskilda hushållen hur pengarna skall användas. Det är den utvecklingen som måste brytas, om folket skall få det bättre, om vår konkurrenskraft skall bli starkare, om vi skall kunna öka tillväxttakten i vårt samhälle och låta den gemensamma kakan som vi har att dela bli större. En tillväxt på någon procent skulle innebära att staten om några år fick ytterligare skatteinkomster. Då kunde de pengarna användas antingen till skattesänkningar eller nya reforme?. Men finansministern har vid många tillfällen låtit förstå att det inte går att sänka skatten utan skattehöjningar på andra håll — alltså endast en omfördelning. Det är det besked vi hittills har fått om hur den socialdemokratiska regeringen tänker fortsätta. Moderaterna menar att det är nödvändigt att vi för en resursvänlig politik för att öka produktionen. Då kan vi både sänka skatterna och genomföra nya reformer. Det är ju ganska orimligt att skattehöjningar kan ske utan att riksdagen fattat beslut om dem. Det är den inverkan prisstegringarna har på skatternas höjd. Sedan riksdagen fattat beslut om skatterna, kommer inflationens verkningar och höjer skatteuttaget ytterligare. Vi måste därför få ett system som förhindrar automatiska skattehöjningar. Detta har hittills förvägrats oss, men i rättvisans namn bör ett skydd genomföras. Eller är det helt enkelt så att regeringen gärna vill ha detta högre uttag av skatt att spela med? I anslutning till ett nytt skattesystem bör den faktiska sambeskattningen tas bort. Äkta makar, som gemensamt sköter en affärsrörelse eller ett jordbruk, skall ha möjligheter att dela upp sin inkomst. Principen om särbeskattning har vi alla godtagit. Då får man inte lämna dessa grupper utanför systemet. Med vår höga progressiva skatt betyder det mycket pengar för dessa kategorier inkomsttagare, som nu helt orättvist blir re beskattning, enbart därför att de genom sitt arbete gemensamt sköter någon form av rörelse. Denna orättvisa måste upphävas, och vi anser därför att rätt till lön för medhjälpande make måste införas. I vår motion har vi yrkat att barnfamiljernas skattesituation skall förbättras genom extra familjeavdrag för enarbetstagarfamiljer och begränsad avdragsrätt för barntillsynskostnader samt att folkpensionen görs skattefri, dvs. att rätt till grundavdrag som motsvarar den utgående folkpensionen införes. Folkpensionen blir därigenom fri från skatt. Detta skulle medföra att folkpensionärerna kunde åta sig sådan sysselsättning som de vill ha och som de orkar med. Som jag tidigare nämnt har vi i motion förordnat tillsättandet av en parlamentarisk besparingsoch rationaliseringsutredning, och med hänsyn till betydelsen av ett stabilt penningvärde och behovet av hög konjunkturpolitisk beredskap bör också olika sparfrämjande åtgärder övervägas som komplement till en Herr talman! För att trygga sysselsättningen är det nödvändigt med en - Den ekonomiska ny näringspolitik, som skall utgå ifrån att den bästa garantin för full ri politiken m.m. sysselsättning, ekonomisk utveckling och tillväxt ligger i effektiva och bärkraftiga företag. Varför har vi då haft så stor arbetslöshet? Jo, helt enkelt därför att företagen har utarmats på pengar genom de ideliga pålagorna. Storindustrin kanske inte känner av detta så hårt som de mindre och medelstora företagen och jordbruket. Det verkar som om man vill driva den ekonomiska politiken så att en hel del företag slås ut ekonomiskt. Det är ju vad som skett genom de olika pålagorna i form av avgifter. De som arbetar praktiskt med dessa ting känner det ekonomiska trycket mer än de som sitter i lugn och ro och funderar ut nya pålagor. Efter att ha låtit den direkta skatten stiga till belopp, som inte har motsvarighet på annat håll ute i världen, har regeringen nu uttömt den möjlighet som finns att höja den indirekta skatten. Nu har regeringen i stället funderat ut ett nytt sätt att ta hand om våra inkomster. Arbetsgivaravgiften, som infördes den 1 januari, var 4 procent, men genom det beslut som fattats i år har den stigit med ytterligare 1 procent. Och vederbörande har låtit förstå att om det skall bli någon skattesänkning på de direkta skatterna, så får man kanske höja arbetsgivaravgiften ytterligare. Hur långt tänker man gå? Begriper man inte att folk kommer att säga nej till en sådan utarmning av vår konkurrensförmåga? Många företag slås ihjäl ekonomiskt. Det är ingen resursskapande politik. Den leder till utarmning av vårt näringsliv. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1 och 2 i skatteutskottets betänkande nr 44

Herr talman! Den socialdemokratiska ekonomiska politiken fungerar som en felaktigt programmerad datamaskin. Själva grundförutsättningen är felaktig, och det kommer ut de mest besynnerliga resultat i form av inflation men samtidigt hög arbetslöshet och goda konjunkturer, underbalansering av budgeten osv. Det förefaller som om regeringen hade mycket dåliga förutsättningar för att planera vårt lands ekonomi. Centerpartiet har sett som en huvudsak att alla människor i vårt land skall kunna få arbete, men nu måste vi med beklagande konstatera att det är mycket stor arbetslöshet i vårt land, en arbetslöshet som har diskuterats och debatterats, även i dag och vid alla möjliga tillfällen, men som ändå fortfarande befinner sig på en hög nivå. Centern har inriktat sig på att få fram 100 000 nya jobb. Konstigt nog har detta kritiserats från socialdemokratiskt håll. Medlen för att nå fram till detta mål kan givetvis diskuteras, men jag är mest förvånad över att man kritiserar själva målsättningen. Ingen kan väl ha något emot om man skulle lyckas driva en sådan politik att man får till stånd 100 000 nya jobb. Jag är förvånad över finansministerns tal i dag, då han rent av ville betvivla att det skulle vara någon särskild nytta med att skaffa fram 100 000 nya jobb. Han drog i tvivelsmål att det skulle gå att flytta över dem som var sysselsatta i beredskapsarbeten osv., och skilt starka betänkligheter mot denna vår - målsättning. Den ekonomiska pp Utskottets skrivning är också mycket blygsam. Utskottet hänvisar till politiken m.m. vad som anförs i den reviderade nationalbudgeten och framhåller bl.a.: ”Den prognos över sysselsättningen mätt i timmar som ingår i den reviderade nationalbudgeten tyder på att det blir en tämligen måttlig sysselsättningsökning mellan 1972 och 1973. Om totalproduktionen, som beräknat, ökar med 5 procent, s culle sysselsättningsökningen bli 0,6 procent. Detta motsvarar enligt den reviderade nationalbudgeten 25 000-45 000 personer.” Det är en mycket blygsam målsättning, som lägst innebär bara 25 000 nya jobb. Den vanligaste invändningen mot centeroch folkpartiförslagen om att skaffa fram arbeten är att förslagen kostar för mycket pengar. Däri ligger den stora skillnaden mellan socialdemokratin och centern. Jag vill emellertid rekommendera socialdemokraterna att läsa en broschyr kanske gjorde finansministern det redan då den var ny — som år 1932 skrevs av en av partiets främsta ekonomer, nämligen av den dåvarande finansministern Ernst Wigforss. Broschyren heter ”Har vi råd att arbeta” Dessa fem ord karakteriserar egentligen hela dagens situation. Jag skulle rekommendera finansministern att gå upp till sin kammare på finansdepartementet medan han ännu får sitta kvar där och nogsamt fundera över dessa ord. Det skulle också vara lämpligt för alla andra socialdemokrater att i sina kamrar tänka över orden ”har vi råd att arbeta? ”, för det är egentligen temat för dagens debatt och den fråga som nu är aktuell på den ekonomiska politikens område Har man glömt bort den aktiva konjunkturpolitik som inleddes på 1930-talet, som gav så goda resultat och som vi fick så mycket beröm för senare inte bara i vårt eget land utan också i andra länder, t.ex. från den engelska tidskriften The Economist men även från andra, som ansåg att Sverige hade fört en riktig politik? Vi anser inom centerpartiet att man har råd att skaffa alla arbete. Vi kan också uttrycka det så att man inte har råd att låta någon gå utan arbete.

Det frågas ju så ofta vad som skall göras i detta sammanhang, och när vi nu har den sista möjligheten att under denna riksdags vårsession diskutera ekonomisk politik vill jag summera några av de åtgärder som vi från centern och folkpartiet anser skall vidtagas för att få till stånd 100 000 nya jobb. Jag har nöjt mig med att erinra om de tio viktigaste punkterna. Det finns flera För det första vill vi givetvis ha en investeringsökning. Vi har under åtskilliga år framhållit nödvändigheten av att t.ex. industriinvesteringar na måste ökas. För det andra måste vi inrikta oss på produktionsinvesteringar, och detta måste beaktas framför allt vid kreditpolitikens inriktning. För det tredje bör vi nu när det förekommer arbetslöshet bland byggarbetarna få fram mera medel till etableringsoch utvidgningsbidrag. För det fjärde har vi fäst stor vikt vid alla exportfrämjande åtgärder. För det femte har vi förordat, och det har vi nu i viss mån vunnit gehör för, att en del av u-hjälpen bör kunna utgå som varubistånd. När det nu förekommer arbetslöshet har vi för det sjunde föreslagit att man skall passa på att bygga och reparera mera på vägarna. Nästa punkt är av liknande typ: vi anser för det åttonde att man bör ordna arbeten för att förbättra miljön. För det nionde måste vi föra en mera företagsvänlig politik. För det tionde måste vi föra lågräntepolitik, och det gäller inte endast i fråga om diskontot utan också i fråga om den långa räntan, som enligt vår uppfattning är för hög och som ju till största delen bestäms genom AP-fondernas räntepolitik. Det finns åtskilliga andra åtgärder än dessa som föreslagits under denna riksdag från centern och folkpartiet, men enligt min uppfattning är detta tio av de mest betydelsefulla. När vi nu står inför denna vårriksdags slut kan man konstatera att socialdemokraterna har betydligt mer inriktat sig på att förklara hur felaktiga de av oss föreslagna åtgärderna är än på att på själva föreslå effektiva åtgärder. Jag erinrar emellertid ännu en gång om Wigforss” ord, som jag tycker är nästan bevingade: Har vi råd att arbeta? Jag hörde som vanligt med stort intresse på finansministerns anförande. Han befann sig tydligen i tankarna i min hemstad Jönköping, låt vara på moderatstämman. Han talade utförligt om den, han talade om vad Sveriges företagares riksförbund hade sagt, han talade om vissa tidningars uttalanden, och alltsammans var intressant — men det var ett försvar hela vägen. I timme och 28 minuter gick för all del fort — det var ju intressant att lyssna — men man frågade sig: Vad förde finansministern egentligen fram för någonting konstruktivt? Det var kritik emot de andra, befogad i en del fall — jag skall vara så generös att jag kan säga att den kanske var befogad också mot centern i något sammanhang — men var fanns det konstruktiva? Vad vill socialdemokratin egentligen? Så kom statsministern med sin litet märkliga debattmetod, som oftast går ut på att han själv målar upp en bild av de andra partierna — en bild som han önskar och tycker är lämplig att ge sig på — och sedan slåss han likt en Don Quijote mot dessa väderkvarnar. Han är emellertid en mycket dålig målare, och därför blir hans bild av de andra partierna orealistisk. Det blir helt enkelt klotter av det hela. Det vore bra om han lät partierna förklara vad de vill och sedan debatterade om det, i stället för att ständigt själv måla upp bilder som han slåss emot. Han säger: ”Jaha, då är det så! Nu vet vi vad centern vill.” Men i själva verket är det ju han som har beskrivit sin uppfattning av centern. Det kunde han låta bli. Både finansministern och statsministern tog till överbuden omigen. Jag har tidigare haft anledning att syssla med dem. Vad är överbud egentligen för någonting, herr finansminister? Är ni verkligen så självgoda inom regeringen och det socialdemokratiska partiet att ni menar, att om ni har lagt ett bud och sagt att det är bra så är det ett axiom, och om någon sedan tycker att det bör ges litet mera så skall det betecknas som överbud? Ni måste ju ha en fast utgångspunkt, om ni skall kunna tala om överbud och underbud. Anser ni verkligen att regeringens bud är så perfekta att allt därunder eller däröver måste kallas underbud eller överbud? Jag vet att det kan finnas olika åsikter om hur mycket man skall ge till ett visst ändamål, men jag skulle inte vilja ta det där ordet överbud i min mun, för att använda det skulle tyda på en högst besynnerlig uppfattning om de andra. Hela statsministerns anförande var en beskrivning av vad som hänt Men skulle det där egentligen vara socialdemokratisk politik? Den ena gången hade regeringen lyckats genomföra en sak därför att centerpartiet hade varit på samma linje. Den andra gången hade alla de tre borgerliga partierna gått emot, men då hade kommunisterna hjälpt till, så regeringens förslag gick igenom fördenskull. I inget enda fall kunde statsministern säga att det var socialdemokratin som hade genomfört något helt naturligt, eftersom den inte har någon majoritet i riksdagen. Det påminde faktiskt ibland mycket mera om vågmästarpolitiken under de första åren av 1930-talet. Så är det detta program som man talar om: vi skall skriva ett gemensamt program. Inte finansministern men statsministern har sagt på det viset. Hur var det 1936, när det förekom ett samarbete mellan vårt parti och socialdemokraterna? Det var ett val 1936, men det skrevs inget gemensamt program. Sedan blev det en koalition samma år. Hur var det 1939? Inför valet 1938 gjordes det inte upp något program, men det bildades en samlingsregering 1939 under de exceptionella förhållanden som rådde då. Och hur var det 1951? Både finansministern och jag minns ju hur det förhöll sig med programmet då. Det var inget samarbete 1950 så att det skrevs något program, utan det kom senare det där programmet som alltid gav mig associationer till Viktor Rydbergs Tomten. Det stod inte att midvinternattens köld är hård, men det stod att efterkrigstiden har varit hård. Jag tror att finansministern minns de där första orden i det programmet. Men det skrevs alltså senare, och det var inte så att man hade gjort upp om det före valet. För de koalitioner och andra konstellationer av regeringar som har varit under de senaste 50 åren kan man inte finna att det vid något enda tillfälle skrivits ett program gemensamt före ett val. Men nu har statsministern plötsligt fått för sig att det nödvändigt skall skrivas ett gemensamt program i förväg Vi har ju påvisat att kommunisterna har stor betydelse för det socialdemokratiska regerandet. Det märktes i utskottsvalen redan när vi skulle börja riksdagen, när det föreslogs höjning av mervärdeskatten och när löneskatten höjdes. Herr Hermansson sade ju direkt: ”Vpk framtvingar radikala lösningar.” Han gav alltså till känna att kommunisterna har framtvingat radikala lösningar. Det kommenterades inte från socialdemokratiskt håll, men det var herr Hermanssons ord, och jag förmodar att han har något fog för detta. Statsministern säger att vi i årets budget stödde de fyra procenten som vi hade gått emot tidigare. Jag får säga beträffande det resonemanget att konstellationen är precis densamma mandaten har inte förskjutits något. Skulle man då säga att nu skall vi försöka igen att få en annan ordning? Det vore bara att spilla kammarens tid. Det är ju samma antal socialdemokrater och samma antal kommunister, och de har väl inte ändrat uppfattning, båda grupperna, så att det skulle hända något annat. Utgifterna är disponerade, vad skall man då göra åt det? Det hade väl inte varit någon mening i att ta upp detta igen? I den reviderade finansplanen putsar man upp den ekonomiska fasaden med en och annan färgklick som skall inge mera optimism, men skröpligheten framträder i alla fall på en hel del punkter. Bara man läser litet så undrar man hur det där hänger ihop egentligen. På s. 4 står det om OECD-länderna: ”Sammanfattningsvis innebär detta att en mycket snabb ekonomisk tillväxt kan väntas inom OECD-länderna. Det är främst de fasta investeringarna, lagren och den privata konsumtionen som bedöms bli de mest expansiva efterfrågeområdena.” På s. 12 sägs om vårt lands egen ekonomi: ”De totala fasta investeringarna väntades således totalt sett öka endast obetydligt.” Det överensstämmer dåligt med vad man har sagt i internationellt avseende. På s. 27 står det: ”Kraven på ökad export förutsatte en fortsatt stark utbyggnad av industrins produktion och kapacitet.” Men det är ju det vi inte har lyckats med. Om man fortsätter att bläddra i den reviderade finansplanen så finner man en hel del som man tycker är litet förvånande. Det sägs att det är en förutsättning att den offentliga sektorn starkt utvecklas. Men det är ingen exportindustri. Nu framgår det inte klart vad som menas med den offentliga sektorn. Men när det t.ex. sades att kommunsammanslagningen skulle spara så mycket pengar, så vill jag bara framhålla att den ökade antalet tjänstemän från 336 100 till 533 100 åren 1965—1970. Herr talman! Jag vill som sammanfattning säga att jag tycker att det är bra litet besked vi har fått från regeringen. Det vittnar om rätt stor kraftlöshet, och jag får ett intryck av att vi inte har fått något socialdemokratiskt program inför 1973 års val.

Herr talman! Vi har haft en intensiv debatt i dag om ekonomin i vårt land på kort och på lång sikt. Vi har hört skilda åsikter och förklaringar varför arbetslösheten dröjer kvar, varför inflationen stigit och stiger, varför skatterna är så höga och lämnar så litet kvar åt den enskilde osv. Den debatten har ägt rum mot bakgrund av exportsiffror, världsmarknadsutveckling, EG, valutaoro, växelkurssvårigheter, lång och kort kreditmarknad etc Debatten här i kammaren rör sig ju ofta om de övergripande frågorna, om principerna och de allmänna riktlinjerna eller blir, som tidigare här i kväll, en valdebatt på hög nivå. Den handlar inte lika ofta om de villkor politiken skapar och dess konsekvenser för den enskilde. Granskar man stolta paroller från 1970 års socialdemokratiska valmanifest finner man att mycket fortfarande är ouppfyllda löften. Mycket har också försvunnit ur regeringens propaganda. Dit hör talet om ökad jämlikhet och stabila priser. Det uppblåsta talet om skattesänkning har övergått i en intensiv diskussion om hur man skall komma ur den skattekarusell som slår så obarmhärtigt mot alla som försöker öka sin inkomst för att hålla jämna steg med prisökningarna. Prisökningen på framför allt livsmedel har rusat på i en takt som inte kan vara försvarbar. Det är oacceptabelt därför att alla med låg köpkraft barnfamiljerna, pensionärerna och andra låginkomsttagare som använder merparten av sin inkomst till inköpet av dagligvaror drabbas på ett orättvist sätt. I den prisökningen är mervärdeskatten genom sin konstruktion en snöboll som växer enbart genom inflationens härjningar. Därför måste en politik som syftar till att solidariskt hjälpa de svaga ta itu med att lyfta undan momsen på baslivsmedlen eller se till att dess prishöjande effekter tas bort. Dessa krav i motionen 1996, som herr Hörberg och jag väckt, har fått mittenpartiernas stöd i skatteutskottet, då man i ett särskilt yttrande understryker att skatteutredningen förutsättninglöst bör prö ett sådant förslag. Oppositionsledarna Gunnar Helén och Thorbjörn Fälldin har i debatten här i dag och i ett uttalande i förra veckan, då även andra viktiga reformkrav presenterades, föreslagit ”successiv avveckling av momsbelastningen på viktiga livsmedel”. Jämlikhet kan inte uppnås då prisökningarna tar mer än vad man kan kompensera de köpsvaga i samhället för. Det är förbluffande att de som kallar sig radikala tar så lätt på inflationen. Alla minns vi låginkomstutredningen — den som definitivt stack hål på myten om den färdigbyggda välfärdsstaten. Låginkomstutredningen avbröts och dess stridbare sekreterare försvann genom en lucka i golvet. En ny kanslihusgrupp kom till arbetsgruppen för låginkomstfrågor Inrikesministern angav som skäl för att avskeda låginkomstutredningen att man snabbt och kraftfullt skulle ta itu med de många problem som utredningen avslöjat. Men varken styrkan eller tempot har imponerat. Gruppens uppgifter har sedan den 1 oktober 1971 varit att ”utvärdera låginkomstutredningen ur åtgärdssynpunkt”. Den 27 september 1972 lämnade den en rapport över sitt ditintills bedrivna arbete. Sedan dess har det varit märkligt tyst kring arbetet med låginkomstfrågorna, och kravet på ökad jämlikhet har försvunnit ur socialdemokraternas valfraser. Men låt oss se vad septemberrapporten från kanslihusgruppen tog upp. Så här heter det bl. ”En solidarisk lönepolitik i förening med en aktiv näringsoch arbetsmarknadspolitik framstår som de grundläggande metoderna att angripa låginkomstproblemet. Lönepolitiken är arbetsmarknadsparternas ansvarsområde.” Vidare säger man ”Låginkomstfrågan är i stor utsträckning en sysselsättningsfråga. Förutom via lönepolitiken och skattepolitiken bör låginkomstproblemet attackeras med åtgärder inriktade på att reducera öppen och dold arbetslöshet.” Och slutligen: elsättningsfrågan ur inkomstsynpunkt kräver de äldres, kvinnornas och ungdomens situation särskild uppmärksamhet. De äldres trygghet i arbetslivet måste förstärkas genom insatser direkt i företagen.” Det viktigaste med låginkomstutredningen var att den slog fast att det första jämlikhetsproblemet i samhället är att skapa sysselsättning. Det stora gapet mellan människor och grupper går mellan dem som har och dem som inte har ett arbete. Låginkomstutredningens sekreterare, Per Holmberg, säger i en artikel i min facktidning Statsanställd i förra veckan att om han tillhörde den stora skaran arbetslösa eller riskerade att förlora sitt jobb skulle han inte känna sig ha skilt stor vägledning av den pågående diskussionen om svensk arbetslöshet. Och i en nyligen publicerad intervju i regeringsorganet Aftonbladet säger samme expert på låglöneproblemet, alltså herr Holmberg, att han blivit trött och desillusionerad av den svenska kanslihuspolitiken. ”Det finns så mycket av falsk lojalitet kolleger emellan att man glömmer att slåss för viktiga mål. Regeringsoch riksdagspolitiker fjärmar sig snabbt från de verkliga problemen.” De låga inkomsterna ger ju också så många andra negativa effekter: sämre kostvanor, dålig hälsa. De lågavlönade har den kortaste utbildningen och ofta de smutsigaste och tyngsta jobben.

Finansministern betvivlade då att det fanns sådana arbetare, trots låginkomstutredningens dokument. Sysselsättningen, nu och i framtiden, är den ekonomiska politikens viktigaste problem. Aktuella sysselsättningssiffror visar på en oförändrat hög nivå på problemen — över 400 000 har enligt officiell statistik inte jobb på den öppna marknaden. Framtidstrenden ger inte särskilt mycket nytt hopp. Vad vi nu behöver är en politik som gör det lönande att arbeta, en politik som griper sig an den meningslösa jakten på priser, skatter och luftökningar i lönekuverten, en politik som stimulerar till arbete och ger den enskilde reella förbättringar samt en politik som ger samhället mera att fördela till de svaga som behöver vårt solidariska stöd. Utbyggnaden av de sociala reformerna får inte komma i bakvatten därför att regeringen har fört en felaktig ekonomisk politik. Regeringens agerande under den mandatperiod som gått ger visserligen besked om god vilja, men det är ingen garanti för att man har ork eller förmåga att även en kommande period klara de här problemen. Den garantin finns inte i flammande paroller eller i lingonröda knappar på rockslagen; den kan man endast få med en politik som ställer människan och människans vardagsnära bekymmer i centrum för sitt handlande. Herr talman! Bara några få ord om finansutskottets betänkande, där utskottet behandlar motioner från representanter för fyra riksdagspartier och som handlar om postverkets möjligheter att få disponera det uppkomna överskottet i avsikt att förhindra en portohöjning. Den skulle i så fall fördröjas ytterligare något år. Utskottets vice ordförande herr Löfgren har tidigare i dag redogjort för situationen och hänvisat till att vi numera inte har postverkets inkomster som en form av bevillning Utskottets socialdemokrater vill att det oväntade överskottet, utöver vad staten får i skälig förräntning, skall sopas in till statskassan. Inom postverket har en mycket stram sparsamhet iakttagits under det senaste verksamhetsåret. Brevbärare, transportörer och kassörer har i sina olika funktioner fått vara med om pressande arbetsförhållanden, då postverket har tvingats till stark återhållsamhet i fråga om övertid och förstärkning m.m. Man har tagit sådana olägenheter därför att man lojalt med verket har varit medveten om att en sparsam linje i fråga om personalstyrkan varit en förutsättning för att verkets debet och kredit skulle gå ihop. En personalminskning på ca 2 procent har man burit i hopp om att konkurrenskraften gentemot andra serviceföretag skulle bestå. Postverkets personal och ledning har den gemensamma målsättningen att stärka postens trafikunderlag. Man är medveten om att man måste akta sig för att hamna i SJ:s situation, dvs.: höga taxor som ger försämrat underlag, vilket kräver ytterligare höjda taxor och medför ännu sämre trafik. Statsmakten har här ett ansvar för att inte sätta postverket i samma situation. Man har nu lyckats att få ett bokslut som skulle kunna hålla undan portohöjningar ytterligare något år, och det blir ett starkt säljargument för postverkets tjänster. Skulle finansministern med stöd av sina socialdemokratiska partivänner rycka undan denna postverkets möjlighet att hävda sin marknad, så är det som jag ser det ytterst ett slag mot de postanställda. Det kan inte vara rimligt att på principiell grund kräva en, gentemot vissa andra verk, tiodubblad förräntning. Där har utskottets majoritet skjutit högt över målet. Herr talman! Jag vill bara upprepa det yrkande som tidigare ställts här om bifall till reservationen 1, i vad

Herr talman! I Västeuropa, Nordamerika och Japan sker just nu en ytterligt kraftig konjunkturuppgång. Inte minst USA har fått en stark högkonjunktur. Det finns de som ser detta som en berkäftelse på att de sämre tiderna vid 1970-talets början var en konjunktursvacka av traditionellt slag och att inga nya mönster egentligen har tillkommit i ekonomin Men vad sker egentligen i USA? BNP ökar med 8 procent, priserna stiger med 6 procent. Men samtidigt ligger arbetslösheten den registrerade på 5 procent; för ungdomen är det 15 procent. Dvs arbetslösheten 1973, under högkonjunkturens mest markerade fas, är högre än den var år 1969/70, det år när lågkonjunkturen i USA började på allvar den kulminerade sedan 1970 med en minskning i BNP. De oroande tecknen på nya strukturella förändringar i marknadsekonomierna från 1960-talets slut finns kvar även i högkonjunkturen i dag. Inflation och arbetslöshet ökar samtidigt. Detta är ett nytt mönster som präglat främst USA men också de flesta västeuropeiska länder. Också Sverige har fått en — om än förhållandevis mild — släng av sleven. Under tidigare skeden brukade man ha antingen dåliga tider arbetslöshet men också vikande efterfrågan och låga priser — eller i stället full sysselsättning, goda tider och inflation. I de flesta länder står man nu rätt handfallen inför detta nya mönster som innebär att inflationen och arbetslösheten i stället går hand i hand. Orsakerna till detta fenomen, som ibland kallats stagflation, är svåra att entydigt ange, men uppenbarligen hänger de ihop med den allt häftigare strukturomställningen inom näringslivet. Inflationen i industristaterna drivs fram, delvis oberoende av konjunkturernas skiftningar i en accelererande process. Många institutionella faktorer finns bakom detta fenomen. En del av förklaringen till det nya mönstret ligger sannolikt i beteendet hos de allra största företagen. Jag menar då främst men inte enbart de s.k. multinationella jättebolagen, som nu nått en sådan storlek att de ibland snarare fungerar som ett slags ekonomiska stater än som vanliga företag. De är ofta prisledande och kan i kraft av sin storlek klara en prisutveckling som är omöjlig för mindre företag. De största företagen skapar ibland en avgränsad ekonomi i ekonomin, som lever under helt andra villkor än traditionell företagsamhet. I spänningen mellan dessa olika villkor kan så prishöjning och arbetslöshet gå hand i hand. Skilda arbetsmarknader isoleras från varandra. Olika sektorer i ekonomierna går alltmer isär från varandra. Efter varje konjunkturnedgång är i de flesta industristater arbetslösheten högre än före konjunkturförsämringen. Ett av många skäl ofta sagts att den allt fränare pressen i arbetslivet skapar allt fler utslagna människor. Men man skall framför allt komma ihåg att strukturomställningarna i nationerna i väst nu har en sådan inriktning att 65 procent av investeringarna syftar till att ersätta människor med automatiserade processer i syfte att rationalisera och tekniskt förnya, och är — som det innebär en minskning av antalet arbetstillfällen. Endast 35 procent av de totala investeringarna i väst inriktas direkt på att utvidga produktionskapaciteten så att nya sysselsättningstillfällen skapas. I detta ligger problemet med det s.k. efterindustriella samhället och den krympande Sammantagna skapar dessa fenomen i strukturomställningen den nya situation där inflation och arbetslöshet går hand i hand i marknadsekonomierna. Men ekonomernas recept gäller oftast den gamla situationen, där vi hade antingen Skylla eller Charybdis. Särskilt intensivt tycks de borgerliga politikerna och ekonomerna i Sverige klamra sig fast vid de gamla recepten. Mycket litet har ekonomerna tagit itu med de nya problemen. Faktiskt har då den socialdemokratiska regeringspolitiken i Sverige i sin praktiska utformning betydligt bättre svarat mot dessa nya mönster än vad ekonomernas teorier har gjort. Ty vad är just den s.k. selektiva arbetsmarknadsoch näringspolitiken med riktade insatser till de områden där problemen finns, vad är den annat än en metod att söka möta de strukturella problemen? Allmänna påspädningar av lönsamheten, som de borgerliga önskar, hjälper i den situationen föga eller slår fel. Strukturproblemen måste mötas i en planerad hushållning ungefär så som den socialdemokratiska partikongressen förra året skisserat. Finansutskottets positiva uttalande om förslagen i den socialdemokratiska motionen 242 om konjunkturanpassade industriinvesteringar och om en investeringsberedning är också väsentliga i detta sammanhang. Det s.k. efterindustriella samhället debatteras alltmer, bl.a. i ljuset av de problem jag nyss har berört. Allt fler ser en av orsakerna till den massiva arbetslösheten i USA däri att de miljoner människor som industrin inte längre behöver inte kan ges annan sysselsättning just därför att den offentliga sociala sektorn och sysselsättningen där prioriteras så lågt. Det är uppenbart att möjligheten att undvika en stor strukturell arbetslöshet i framtiden också i vårt land ligger i en reell expansion av sysselsättningen i den offentliga sektorn och av dess tjänster. Långtidsutredningen har även något berört det här frågekomplexet. Men från borgerlighetens sida talar man då ofta om en rävsax. Vi kan inte i framtiden, säger man, leva på att göra tjänster åt varandra. De offentliga sociala tjänsterna är en börda, säger man, som måste bäras av vår industriproduktion och dess kapacitet. Men det är ett grundläggande fel, tror jag, att se industriell politik och social politik åtskilda, som om det ena bekostade det andra. Ett samhälles industriella framtid är beroende av de problem som samhället åtager sig att söka lösa, och ett samhälle som ger stark förtur åt de sociala målen kan och bör låta de sociala frågeställningarna slå igenom också i sin näringspolitik och i sin inriktning av investeringar och teknisk forskning. Kanske är det så att Sveriges industriella framtid i viss mån ligger på områden där vi skiljer oss från andra länder och kan vara föregångare. Då måste vi konstatera att vi har en social m ttning i samhället som många andra länder saknar eller inte har i samma utsträckning i dag. Det kan gälla utbildningspolitik, regionalpolitik, trafikpolitik, miljöpolitik, hälsovård, investeringar i arbetsmiljön och mycket mera. Det är naturligtvis bara om det finns en effektiv efterfrågan i samhället som en ny produkt eller en ny verksamhet utvecklas och kommer fram, och det är bara ett samhälle som i detalj bygger upp en social välfärd som i praktiken kommer att använda också den tekniska utvecklingen för att lösa sociala uppgifter. Ett exempel kan gälla trafiksystemet i storstäderna; på miljöpolitikens område gäller något liknande. Bara i ett samhälle som har satt upp stränga miljökrav kan det i praktiken bli tal om en teknisk utveckling av miljörenande instrument och utrustning i större format. Hälsooch sjukvård, handikapphjälpmedel och utbildningsteknologi, som man brukar säga ibland, är ytterligare exempel. Inom arbetslivet blir frågan om tekniska investeringar för en förbättrad arbetsmiljö en av 1970-talets stora frågor. På alla dessa områden kan den tekniska förnyelsen länkas in för att lösa sociala uppgifter. Dessa problem finns i alla länder, och all sannolikhet talar också för att de stora länderna i sin politik efter hand måste tvingas att tackla problem av detta slag. Då kan kanske Sverige ha givits det tekniska försprång vi behöver för att också i framtiden vara en avancerad exportinriktad nation.

En sådan politik för den offentliga sektorn kan då också bli den nödvändiga garantin för trygghet i sysselsättningen på lång sikt.

Herr talman! Vad som kommer att hända med hushållssparandet är en fråga av stor vikt vid bedömningen av den ekonomiska utvecklingen — vi vet ju att den privata konsumtionen väger tyngst bland BNP-komponenterna. De siffror som vi har, och som förvisso är behäftade med avsevärda felmarginaler, visar att hushållens sparkvot trendmässigt föll sedan mitten av 1950-talet från nära 8 procent år 1955 till drygt 2 procent år 1969. Från denna bottennivå började sparkvoten stiga och nådde år 1971 6 procent. Ingen vet vad denna förändring beror på — vi har inga riktiga sparundersökningar, och finansministern har ju tyvärr också stoppat det arbete som sedan en tid pågått för att få fram bättre och tillförlitligare undersökningar. En förklaring, som ligger nära till hands, är att den ovanligt höga arbetslösheten 1971 och 1972 och den otrygghet som denna medfört spelat en stor roll. I årets kompletteringsproposition konstateras att sparkvoten under år 1972 minskade med ungefär 1 procentenhet och att den alltså detta år stannade vid drygt 5 procent. I de långsiktiga sparandeoch konsumtionsutvecklingsstudier som konjunkturinstitutet gjort för perioden fram till 1977 räknar man också med att sparkvoten kommer att gå ner, dock inte till den bottennivå som nåddes under slutet av 1960-talet. Är antagandet riktigt att den ökade arbetslösheten och otryggheten varit en väsentlig faktor för uppgången finns det anledning att anta att sparkvoten åter kommer att sjunka, om vid en ekonomisk expansion arbetslösheten kan reduceras. Och vi hörde ju på finansministern i dag att han räknar med en snar nedgång av arbetslösheten. Som erfarenheten visat är beräkningar beträffande hushållssparandets framtida utveckling mycket vanskliga att göra. Jag vill därför för min del sätta ett frågetecken för den reviderade nationalbudgetens antagande att en ökning av sparkvoten kommer att ske under år 1973 i jämförelse med 1972. Osäkerheten i bedömningarna och risken för en nedgång av sparkvoten gör det emellertid angeläget att den ekonomiska politiken också inrymmer ett system med sparfrämjande åtgärder, färdiga att sättas i kraft utan dröjsmål i enlighet med vad folkpartiet har krävt. Ur samhällets synpunkt är hushållssparandet speciellt viktigt därför att hushållen vid sidan av AP-fonden är de enda som regelmässigt presterar ett större sparandeöverskott ett överskott som via banker och andra kreditinstitut går till att finansiera bostadsbyggande och näringslivets och kommunernas investeringar. Det är t.ex. inte likgiltigt vilket slags sparande som skall externfinansiera näringslivets investeringar det kollektiva eller det privata. En decentraliserad ekonomi möjliggör att de ekonomiska besluten fattas nära de enskilda människorna och de enskilda behoven. En satsning enbart på ett växande kollektivt sparande skulle komma att innebära en stark centralisering av kapitalförvaltningen. Kreditbesluten skulle därmed komma att fattas längre från den plats där den relevanta informationen finns. Maktkoncentration, byråkrati och en uppenbar risk för ineffektivitet skulle bli följden. För den som vill behålla den decentraliserade ekonomin blir den självklara slutsatsen att det enskilda sparandet och speciellt hushållssparandet måste stimuleras. Detta är naturligtvis särskilt viktigt i ett läge där man kan befara att detta sparande annars kommer att minska. Här är det på sin plats att slå fast att den socialdemokratiska inflationspolitiken under 1960 och 1970-talen inneburit stora orättvisor mot just småspararna. Medan bankräntan under 1960-talet genomsnittligt nätt och jämnt höll undan för prisstegringarna har efter 1970 de senare klart överstigit bankräntan. Realvärdet av småspararnas besparingar har sjunkit eftersom de har haft små möjligheter att placera sitt sparande i realkapital eller aktier. Samtidigt har inflationen ökat skattetrycket och beskurit ökningen av de reala disponibla inkomsterna. De förluster som småspararna på detta sätt gör på inflationen är mycket stora — Bertil Ohlin har uppskattat dem till mellan 1 och 2 miljarder kronor per år. I andr mmanhang tala det i dag om utsugning. Jag vet få situationer som bättre än denna gör skäl för den benämningen, speciellt som småspararna ofta ingalunda tillhör de starka i samhället. Inflationen kan liknas vid en stråtrövare — inte en Robin Hood som tar från de rika och ger till de fattiga, utan en rövare som plundrar speciellt de små och fattiga i samhället eftersom dessa inte kan freda sig på samma sätt som de rika. Jag tänker t.ex. på de många äldre personer som under sin aktiva tid under stora uppoffringar skaffat sig ett sparkapital i förhoppningen att med hjälp av detta sparande kunna bibehålla sin levnadsstandard på äldre dagar. För dem innebär den penningvärdeförs ämring som regeringen tillåter ett verkligt dråpslag. Tag som exempel en pensionär som hade ett sparkapital på 25 000 kronor innestående på bank den I januari 1970. Låt oss anta att detta sparande har fått stå kvar ograverat till högsta ränta. Vid slutet av 1972 hade realkapitalet minskat med 465 kronor, eftersom inflationen under dessa år var större än bankräntan. Dessutom hade pensionären måst betala skatt på avkastningen på sitt sparande; om marginalskatten var 40 procent uppgick skatten efter avdragen till sammanlagt ca 1 600 kronor under dessa tre år. Pensionärens trygghetskapital hade alltså urholkats med över 2000 kronor. Det enda rimliga vore naturligtvis att sådant sparande blev inflationsskyddat, dvs. att endast den reella vinsten beskattades. Om regeringen inte kan vidta mer effektiva åtgärder mot inflationen än hittills är det väl tyvärr realistiskt att också fortsättningsvis räkna med en prisstegring på 7 procent per år. Vad kommer det att innebära? Säg t.ex. att en person i dag, i mitten på 1970-talet, har sparat 30 000 kronor för sin ålderdom. Vid sin pensionering om 20 år kommer denne pensionär att kunna konstatera att detta sparkapital har förlorat hälften av dagens köpkraft, alltså av det faktiska värde pengarna hade när de sattes in på bank. Och detta trots bankräntan, som ju under mellantiden har beskattats som inkomst. Så dystert är perspektivet för dessa småsparare. Skälen för ett radikalt omtänkande är många. Ett ökat sparande behövs för de stora och växande investeringarna. Ett högt enskilt sparande gagnar den samhällsekonomiska balansen i en inflationsekonomi. Vi vet också att hushållssparandet har en central roll i kapitalbildningen. Att stimulera detta enskilda sparande borde därför vara en självklarhet. Hur skall då detta kunna ske? Ja, den viktigaste åtgärden är naturligtvis att föra en klart inflationsbekämpande politik, och där har talare från vårt håll tidigare i den här debatten angett några av de inslag som är nödvändiga i ett effektivt program mot inflationen. En annan angelägen åtgärd är att se till att hushållens disponibla inkomster ger utrymme för både konsumtion och sparande, Det behövs en resursskapande politik som vid en given inflationstakt dämpar skattetrycket på hushållen. Därutöver behövs direkta insatser för att förbättra avkast att hushållen skall få en rimlig kompensation för sitt sparande är inflationsskydd, utvidgade skattelättnader för såväl banksom försäkringssparande nära till hands liggande medel. Tag t.ex. det extra avdraget vid beskattningen av inkomst av kapital. Sedan detta avdrag infördes 1961 har det förblivit oförändrat, 400 kronor för ensamstående och 800 kronor för maka. Det vore en rättviseåtgärd mot småspararna att återställa värdet av detta avdrag, Snara åtgärder behövs, och den sparstimulans riksdagen medgav förra året är inte tillrä uppåt i ett läge där andra faktorer kan bidra till att minska sparandet. klig, i synnerhet inte för att kunna vända sparkvoten Beslut på det här området måste fattas i tid, herr talman, och det måste finnas en tillräcklig beredskap i form av ytterligare åtgärder på detta område.